Herr talman! Det är inte bara i Sydafrika utan i hela södra Afrika som de senaste åren har inneburit en våldsam upptrappning av konflikten. Sydafrika invaderade Angola på sensommaren och förhösten 1975. Sydafrika trappade i samma sammanhang upp sin bekämpning av den av FN erkända befrielserörelsen SWAPO i Namibia. Regeringens politik mötte en hård opposition inne i Sydafrika. I juni i år dödades 200 människor av polis och militär, framför allt var det skolungdom som sköts ner i förstaden Soweto. Befolkningen svarade med hårda fackliga motåtgärder. Strejker av de svarta och de färgade arbetarna förekom på många fabriker och andra företag med en anslutning på ibland upp till 80-90 96. Regeringen svarade med massarresteringar i september. 2 000 människor arresterades i ett enda svep. Särskilt fackföreningsledare sattes i fängelse.

Sverige har ju redan tidigare ansett att den sydafrikanska politiken är ett hot mot internationell fred och säkerhet, och vi har i FN stött krav på allmänna ekonomiska sanktioner i FN:s regi mot Sydafrika. Men utvecklingen har alltså trappats upp ytterst kraftigt under 1976. Inför denna upptrappning av konflikten i Sydafrika har den förra regeringen intensivt drivit ökade krav på motaktioner, internationellt och nationellt, mot den sydafrikanska politiken. Den gick i somras ut med krav på en skärpning — Nr 48 av omvärldens hållning gentemot Sydafrika. Den tog också initiativ i det Torsdagen den nordiska sammanhanget. De nordiska utrikesministrarna enades i augusti 16 december 1976 om gemensamma nordiska aktioner i Förenta nationerna. ker ANG Sedan dess har de socialdemokratiska partierna i Norden vid den nordiska — Förbud mot svenska arbetarkongressen i Helsingfors ställt krav på dels internationella aktioner, — investeringar i dels nationella aktioner. Skillnaden mellan de kraven och dem som har = Sydafrika rests i den vpk-motion som utskottet nu avstyrker är att vpk-kravet strider mot den GATT-stadga som Sverige liksom de andra nordiska länderna är anslutet till, medan de nordiska arbetarpartiernas krav är förenliga med GATT-stadgan. De socialdemokratiska kraven gäller bl.a. en ökning av den nordiska samordningen i syfte att få en effektiv isolerings och sanktionspolitik i FN mot Sydafrika och Rhodesia, att de nordiska arbetarpartierna stöder ett förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika och att en nationell aktionsplan antas i enlighet med de av FFI antagna rekommendationerna. De innebär stöd för en bindande FN-resolution mot vapenexport och militärsamarbete med Sydafrika och utökat stöd till de befrielserörelser där som redan stöds. Samtidigt har alltså Fria fackföreningsinternationalen, FFI, antagit en aktionsplan för internationella och nationella aktioner gentemot Sydafrika. Det är de FFI-kraven som bl.a. den svenska socialdemokratin har ställt sig bakom. FFI kräver genom FN omedelbara åtgärder för att få till stånd ett internationellt vapenembargo mot Sydafrika, ett genomförande av obligatoriska ekonomiska sanktioner och en rad andra internationella åtgärder. Men man riktar sig också till medlemmarnas egna regeringar. Man fordrar bl.a. att de skall undanhålla Sydafrikas regering lån och krediter och förbjuda alla nya investeringar i Sydafrika. Ett sådant förbud skall även inkludera ersättning av maskiner, reparationer och underhåll. Man kräver att utredningar tillsätts av parlament eller regeringar rörande de företags verksamhet som har filialer i Sydafrika för att försäkra sig om att sådana företag rättar sig efter internationellt erkända arbetsnormer. Där dessa ej följs bör de berörda företagen avveckla sin verksamhet. Herr talman! Det här är de krav som inför upptrappningen i södra Afrika har antagits under 1976 av den samlade internationella fackföreningsrörelsen och av de socialdemokratiska partierna i Norden.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Till herr Wirmark vill jag säga att inga liberala och välvilligt humanistiska ordflöden i världen kan hjälpa i den här saken. Herr 187 Wirmark sade att situationen i Sydafrika är allvarlig, att det har avspeglats i utskottets betänkande och att man gör påpekanden och tänker försöka påverka bl.a. FN. Men, som sagt, vad hjälper det? Vidare sade herr Wirmark att händelserna i Soweto har rivit slöjan av regimen i Sydafrika. Är det inte 17 år sedan massakern i Sharpeville, där nästan 100 människor dödades av den sydafrikanska vita polisen? Vad är det för slöjor som har hängt kvar sedan dess och som nu helt plötsligt har fallit? Efter den massakern förbjöds ANC, African National Congress. Som herr Wirmark påpekade är det den organisationen som nu behöver stöd. Herr Wirmark sade att den barbariska regimen i Sydafrika stöds av stora utländska företag och även av svenska företag. Ja, men det är ju det vi säger i vår motion, och det är ju det vi vill ändra på. Det vore alltså lämpligt att göra detta. Jag skulle också vilja be herr Wirmark om litet mer konkreta preciseringar om vilka svenska företag som har tagit intryck av regeringens propåer om att inte investera. Det skulle vara intressant att få veta. Jag skulle ha varit glad om jag hade kunnat instämma i herr Hellströms anförande, men jag tycker att skillnaden mellan herr Wirmark och herr Hellström inte är särskilt stor, och jag är ledsen för det. Det är klart att man kan gå via FFI och de nordiska arbetarpartierna och att man kan försöka påverka världsopinionen, men det hjälper inte, herr Hellström. Det blir precis samma resultat som när vår liberale vän herr Wirmark försöker påverka de internationella organisationerna. Herr Hellström talade om GATT. Jag kan inte inse att punkten 2 i vår motion strider mot GATT. I punkten 2 står att riksdagen skarpt bör fördöma ”svenska företags investeringar i och förbindelser med Sydafrika och kräva att de skyndsamt avvecklas”. Enligt min mening behövs det litet mer precisering även här. Vad man frapperas av är att det är ord, ord och åter ord, men vad som behövs, och det torde herr Wirmark säkert ha fått höra av representanten för ANC när vi träffade honom i kväll, är ju konkret handling. Aldrig så många ord kommer inte att påverka regimen i Sydafrika. Men om man stöder befrielserörelserna och ger dem kraft att kämpa, får man också resultat. Det är bra att det i regeringsförklaringen står att man skall öka stödet till befrielserörelserna i södra Afrika. Då kan man börja med att bifalla kravet i vår motion att anslå tio miljoner kronor till ANC. Jag tycker att det överensstämmer bra med propåerna i regeringsförklaringen.

Herr talman! Herr Söderqvist sade att det är meningslöst att använda sig av internationella påtryckningar, men jag begriper inte den uppfattningen. I varje fall tycker jag att den strider mot den önskan som befrielserörelserna själva ofta har, nämligen att få just en stark internationell uppslutning. Det är väl alldeles självklart, att om verkligt effektiva sank tionsåtgärder, som alltså omfattar även handel, skall kunna genomföras, Nr 48 krävs det att det blir en ordentlig påfrestning för den sydafrikanska ekonomin, vilket i sin tur kräver att många länder deltar.

Det gäller alltså internationella ekonomiska sanktioner under säkerhetsrådets paraply. - Det är det ena. Dessutom säger FFI att man också bör gå fram den nationella vägen, direkt genom regeringarna i varje land, och ställa krav på nationella förbud mot nya investeringar i södra Afrika. Herr Söderqvist talar i allmänna ordalag om fördömande, och sedan kritiserar han oss för att använda ord och inte handling. Det är handling, både genom de nationella regeringarna och genom FN, som förespråkas i de krav som Fria fackföreningsinternationalen har enats om. Hur skall man kunna göra påtryckningar på ett militärt starkt land om det inte sker samordnat internationellt genom många länder och genom politiska krafter som samverkar mellan länderna?
Herr talman! Det är riktigt att Sharpevillemassakern inträffade för många år sedan. Det är också riktigt att den sydafrikanska regimen försökte framställa Sharpeville som en unik händelse. Men efter vad som har hänt under de senaste åren tror inte omvärlden på de försök som gjorts av Vorster att ge ett sken av framstegsvänlighet. Fakta i Sydafrika talar ett annat språk. Det var detta jag ville säga med mina ord om slöjan som hade rivits av. Jag menade inte att jag någonsin — och inte heller denna riksdag — har trott på denna slöja. Utskottet tror att det är väsentligt att vi försöker att få internationell anslutning i våra påtryckningar på Sydafrika. Det är därför vi från svensk sida har verkat bl.a. inom FN. Vi skall också försöka med nationella åtgärder, men de internationella åtgärderna är viktiga — det är därför initiativet till stopp för nya investeringar i Sydafrika har tagits i FN:s generalförsamling och säkerhetsråd. Det är alltså inte bara ord. Vi har försökt få till stånd åtgärder som kommer att vara effektiva. Ett annat exempel på handling är att det nu faktiskt är många år sedan Sveriges riksdag och den svenska regeringen började stödja ANC. Vi ger i dag ett rejält stöd — flera miljoner kronor per år — till ANC, och det stödet har ökat kraftigt. Ingen ansökan från ANC har förklingat ohörd hos de myndigheter som har att behandla sådana. Det är alltså inte riktigt att säga att den politik som beskrivs i utrikesutskottets betänkande inte är en handlingens politik.
Herr talman! Till herr Hellström vill jag säga att vi vet att internationella sanktioner — även om FN ställer upp bakom dem —- kommer att kringgås av de multinationella företagen som i fallet Rhodesia och många andra fall tidigare under de senaste decennierna. Det har skett varje gång. Jag skulle vilja råda herr Hellström att läsa boken av Peter Wallensteen, docenten vid fredsforskningsinstitutet i Uppsala. Han tar i den upp just sanktioners inverkan. De är meningslösa. Nu kan man säga: Vad nyttar det då att ett enstaka land som Sverige inför förbud? Jo, då vidtas det konkreta åtgärder i varje fall av oss, och det i sin tur skulle kanske påverka världsopinionen på ett helt annat sätt. Det är alltså oss det beror på. Jag tycker det är fegt att krypa bakom internationella organisationer och säga att vi måste följa dem och att vi inte kan ta några egna initiativ. Det är det jag vänder mig mot i det här fallet. Frågorna kvarstår, herr Wirmark. Det är klart att Sveriges riksdag har debatterat Sydafrika i många år, antagit uttalanden och talat vackra ord i den här kammaren och kanske också i det gamla riksdagshuset, vad vet jag. Men inte har det ändrat systemet i Sydafrika. Det har bara blivit värre och värre, och förtryckarnas instrument har blivit allt finare och alltmer utstuderade. Det är alltså handling som behövs. Jag förstår inte varför herr Hellström och herr Wirmark, som båda uttrycker ungefär detsamma som vi i vår motion, inte kan vara med om den. Vi vill ju samma sak. Men det måste alltså enligt er mening ske så att man går via FN och andra internationella organisationer. På det sättet behöver man inte göra någonting alls. Det är bekvämt.
Herr talman! Det är svårt att diskutera med herr Söderqvist när han inte lyssnar på vad man säger. Han påstår att vi säger att Sverige inte skall ta några egna initiativ. Jag har ju läst upp, flera gånger t.o.m., vad vi står bakom — dels att ta initiativ internationellt, dels att ta egna initiativ nationellt. Det är en egendomlig syn på hur man skall bedriva solidaritetsarbete, om man försöker skapa en motsättning mellan internationella och nationella aktioner. Det är precis vad herr Söderqvist gör. Vi måste naturligtvis gå bägge vägarna, inte som herr Söderqvist ställa FN som något meningslöst mot svenska åtgärder som någonting som skulle vara effektivt. Ett av huvudskälen till att Rhodesiablockaden kunnat kringgås är att just Sydafrika har brutit mot blockaden. Därför är det särskilt viktigt med internationella aktioner mot Sydafrika.
Herr talman! Exemplet med sanktionerna mot Rhodesia stöder inte kommunisternas tes. Också det fallet visade hur svårt det är att få sanktionerna respekterade i alla länder, även om de beslutas av FN.

Ingenting av vad herr Söderqvist anfört har motsagt detta.
Herr talman! Det är ett gammalt argument, herr Hellström, att säga till debattmotståndarna att de inte har lyssnat. Jag har verkligen lyssnat med stort intresse på herr Hellströms utläggningar. Det hjälper inte att gå ut via FN eller andra internationella organisationer eller via t.ex. FFI. Det har skett under åratal, men det har inte lett till någonting. Förtrycket har inte ändrats. Vad som behövs är att vi tar ställning, att vi själva gör någonting konkret. Och det kan vi göra om vi vill. Det är detta saken gäller. Jag har aldrig påstått att vi inte skulle använda båda kanalerna — självfallet skall vi arbeta inom de internationella organisationerna men också självständigt som nation när vi ser att sanktionerna genom de internationella organisationerna inte hjälper. Och efter 20-25 års erfarenhet av Sydafrikas raspolitik vet vi nu att det inte hjälper att gå genom de internationella organisationerna. Till herr Wirmark vill jag säga att det hänger logiskt mycket bra ihop vad jag sade om att sanktioner kan misslyckas även om de är internationellt uppbackade. Det är därför det är så meningslöst att skriva som utskottet gör. Utskottet säger att vi skall verka genom FN för att försöka få fart på dessa sanktioner. Men det leder ju inte till någonting. Det finns inget exempel på sanktioner, vare sig från Nationernas förbunds tid eller från Förenta nationernas tid, som på något avgörande sätt lyckats ändra en stats politik. Det är därför som det är så viktigt att vi själva gör någonting konkret. Detsamma vill jag säga till herr Hellström. Det är inte alls någon motsättning i det här resonemanget. Vi måste göra något själva, eftersom den internationella opinionen inte kan väckas och göra någonting så länge stora företag — även svenska — har ekonomiska intressen i Sydafrika och tjänar pengar på sin verksamhet där.

Herr talman! Det bifall till den socialdemokratiska motionen 1975/76:1150 som utrikesutskottet har enat sig om innebär en klar och otvetydig rekommendation till regeringen att snarast utvidga det svenska territorialhavet till tolv sjömil. Utskottets skrivning går faktiskt något längre än vad motionärerna har begärt. Det beror naturligtvis på den snabba internationella utvecklingen på det här området. Sedan utrikesutskottet justerade betänkandet har ytterligare förändringar i havsrätten inträffat som motiverar en snabb svensk handläggning av frågan. I fredags den 10 december skrev Sovjetunionens president Podgorny under ett dekret, som med omedelbar verkan inför en 200 sjömil bred fiskezon längs vårt östra grannlands kuster. Åtgärden har troligen främst motiverats av utvecklingen i Stilla havet, men den förändrar också situationen i Östersjön. Den nya sovjetiska fiskezonen kommer i Östersjön att omfatta allt vatten ut till den s.k. mittlinjen. Var denna mittlinje skall dras är kuststaterna i Östersjön ännu inte överens om. Enligt ett sovjetiskt förslag skulle denna mittlinje på ett ställe gå närmare den gotländska östkusten än tolv sjömil. Utvidgningen av det svenska territorialhavet till tolv sjömil kommer att förstärka den svenska förhandlingspositionen och för alla inblandade klargöra att den av Sovjetunionen föreslagna mittlinjen i Östersjön är orealistisk. Förhandlingar måste snarast tas upp om svenska fiskares rätt att fiska inom den sovjetiska fiskezonen, och i det läget är det naturligtvis - Nr 48 en fördel om Sverige — på samma sätt som Sovjet — hävdar 12 sjömils territorialgräns. Herr talman! Jag vill med det här ha sagt att det kanske vore klokt I om regeringen agerade i denna fråga ännu litet snabbare än vad utri Om användningen kesutskottet har rekommenderat. av värnpliktiga för ter

149, och anförde: Herr talman! Herr Lövenborg har med anledning av uppgifter i tidningen Värnplikts-Nytt om användningen av värnpliktiga för vissa serviceuppgifter frågat mig om jag avser att undersöka saken och vilka åtgärder jag ämnar vidtaga om uppgifterna visar sig riktiga. 193 I de rustade fartygens besättningar ingår fast anställda regements-, kompani och plutonsofficerare, befälselever samt värnpliktiga. All personal bor ombord, det fast anställda befälet ofta i åratal, de värnpliktiga som regel i nio månader. All personal har också sin förplägnad ombord. För att driva ekonomitjänsten finns fast anställd personal på intendenturlinjen samt värnpliktiga ekonomimän. Båda kategorierna har även stridsbefattningar på resp. fartyg. I tidningen Värnplikts-Nytt görs gällande att de värnpliktiga ekonomimännen ägnar stor del av sin tjänstgöring åt att servera den fast anställda personalen sprit och nattmål. Enligt vad jag har låtit inhämta anser chefen för marinen att de påstådda missförhållandena, om de är riktigt återgivna, måste vara undantagsfall som dessutom står i strid mot föreskrifter i gällande reglementen. Han verkar för att missbruk av alkohol och olämpligt användande av serveringspersonal inte skall förekomma. Jag anser det självklart att ekonomimännens tjänstgöring och tider skall planeras på samma sätt som gäller för övrig personal. Vid övningar till sjöss nattetid kan givetvis utspisning och servering bli aktuell. Jag anser att serveringspersonal inte nattetid skall användas för spritservering åt befäl av olika kategorier. Under övningar får spritförtäring över huvud taget inte förekomma. Det är enligt min uppfattning inte heller lämpligt att de värnpliktiga över huvud taget har ansvar för spritservering ombord. Jag förutsätter att chefen för marinen kommer att vidta erforderliga åtgärder och jag avser därför inte för dagen att ta några initiativ i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den föranleddes av uppgifter som återgavs i pressen i förra veckan, och källan var tidningen Värnplikts-Nytt. Jag har sedan fått bekräftelse från annat håll på att de relaterade missförhållandena verkligen existerar och att de förmodligen inte är undantagsfall. Det hade varit bra om försvarsministern hade sagt att värnpliktiga över huvud taget inte får utnyttjas för det ändamål som jag tagit upp i min fråga. Det sägs i svaret inte bara att det måste vara undantagsfall utan dessutom att det står i strid mot föreskrifter i gällande reglementen. Det som förekommit är följaktligen tjänstefel, så det bör behandlas som sådant. Försvarsministern talar i huvudsak om det förhållandet att värnpliktiga har fått syssla med spritservering. Jag tycker nog att det hade varit på sin plats att säga att systemet med värnpliktiga hovmästare över huvud taget bör avskaffas med det snaraste. Det kan inte ligga i linje med grundmotiven för värnpliktstjänstgöringen att de som utbildas för att försvara vårt land skall behöva ägna sig åt att servera officerare. Det är en uppenbar skandal att systemet med värnpliktiga hovmästare för befälens uppassning ännu existerar och att man dessutom missbrukar systemet genom att mer eller mindre tvinga värnpliktiga att stå till förfogande för privata vickningar sent på kvällarna. Det har inte gjort saken bättre. Vid de andra försvarsgrenarna har man avskaffat det här systemet, och jag trodde i min enfald att det också hade skett vid flottan, men så är ju inte fallet. I tidningen Flotten berättar en värnpliktig: ”Jag tjänstgör på kompaniofficersmässen. Var tredje kväll har jag vakt. Vakten gäller till 11 på kvällen och större delen av tiden går åt till att blanda officerarnas groggar. Jag serverar mellan 10 och 16 officerare. Vi är två man som delar på jobbet. Den kvällen man har vakt slipper man åtminstone servera middag.” Jag skall inte gå vidare i citatläsningen, men jag vill understryka att värnpliktsutbildningen naturligtvis skall vara meningsfull, och det kan man ju med bästa vilja i världen inte kalla kommenderingen som värnpliktig hovmästare. Jag anser att systemet snarast måste slopas och att försvarsministern har sitt ansvar för att det sker så fort som möjligt.
Herr talman! Jag kan lugna herr Lövenborg med att kategorin värnpliktiga hovmästare har avskaffats — jag vet inte exakt när, men det är mellan två och tre år sedan. Vad det är fråga om på fartygen är ekonomimän, och de har stridsuppgifter. De kan utöva sin tjänst på ekonomiavdelningen antingen som ammunitionsmanskap eller som sjukvårdsmanskap. Det är alltså inte fråga om samma typ av befattningar. När det gäller ekonomipersonalen på fartyg som är i tjänst är det principiellt ingen skillnad i förhållande till vad som gäller andra försvarsgrenar i samband med övningar. Även inom armén och inom marinen finns det faktiskt ekonomivärnpliktiga som svarar för vissa servicefunktioner. Jag har redan i mitt svar sagt att jag inte finner den påtalade verksamheten lämplig — den strider som nämnts mot föreskrifterna, och jag räknar med att den hör till undantagen. Däremot måste inte bara officerare av olika kategorier utan även värnpliktiga under måltidsuppehåll ha viss servering. Det är en självklarhet. När det gäller herr Lövenborgs uppgift om vad som har stått i tidningen Kanonen vill jag bara konstatera att jag inte har läst den tidningen. Jag är inte beredd att kommentera en uppgift i en tidning av den karaktären, som jag inte haft någon som helst möjlighet att kontrollera.
Herr talman! Det var tidningen Flotten jag nämnde i detta sammanhang. Men jag vill säga till försvarsministern att det tydligen råder delade meningar om huruvida systemet med värnpliktiga hovmästare har avskaffats eller ej. De värnpliktiga inom flottan anser tydligen inte det. Om tidpunkten för Jag utgår från att de uppgifter som lämnats i värnpliktstidningarna i huvudsak är riktiga. Jag tolkar försvarsministerns yttranden på det sättet att det kommer att utfärdas sådana direktiv att de missförhållanden som har påtalats i värnpliktstidningarna och som jag har tagit upp i min fråga kommer att avskaffas senast under nästkommande år.
Herr talman! Jag kan bara hänvisa till svaret på herr Lövenborgs fråga, där jag säger att jag förutsätter att chefen för armén kommer att vidta erforderliga åtgärder. Jag har givit min mening till känna. Även om det råder olika åsikter om huruvida värnpliktiga hovmästare existerar eller inte kan jag verifiera att de i verkligheten inte finns. Vi har inte sådana befattningar. Herr Lövenborg borde med sin tidningserfarenhet ha viss inblick i att det inte är säkert att alla tidningsuppgifter är fullständigt kontrollerade. Jag tror att situationen på det formella planet är helt klar. I den mån det har förekommit en felaktig handläggning har jag som sagt tagit avstånd från detta, och jag räknar med att det skall rättas till.

Herr talman!

Chefen för marinen har hemställt att extra betalningsmedel ställs till förfogande för att möjliggöra beställning under budgetåret 1976/77 av minjaktfartygen. Denna tidigareläggning avstyrks av överbefälhavaren. Jag anser att frågan om anskaffning av minjaktfartyg bör prövas i samband med 1977 års försvarsbeslut. Bl.a. kommer då att undersökas om en beställning under innevarande budgetår är möjlig genom omfördelning av de medel som står till marinens förfogande.

Nr 48 Herr talman! Jag tackar försvarsministen för svaret. Torsdagen den Tyvärr ger svaret inte så särskilt stort hopp för Karlskronavarvet. Detta 16 december 1976 betyder att sysselsättningen måste tryggas för 150 man fr.o.m. 1978. I t.o.m. 1984. I dagsläget blir det ytterst svårt att skaffa annan syssel Om tidpunkten för sättning för alla dessa arbetare. genomförande av Dessutom har väldigt stora pengar lagts ned på konstruktions och = viss beställning för utvecklingsresurser i Karlskrona för detta projekt. Om man hade vetat — marinen att det skulle uppskjutas hade man givetvis kunnat disponera alla dessa resurser på ett annat sätt. Karlskronavarvet är också det varv som kommit längst i världen när det gäller tillverkning av stora fartyg i glasfiberarmerad plast. Varvet har även för avsikt att försöka komma ut på exportmarknaden med en modifierad fartygstyp kallad M 80. Den fartygstypen är av defensiv art. Försenas nu den här beställningen är det stor risk att andra varv it.ex. England, Italien, Frankrike eller Japan kommer att inhämta försprånget och därmed försvåra möjligheterna att kunna sälja fartyget vidare och att kunna konkurrera på exportmarknaden. Som jag sade tidigare har detta projekt kostat mycket pengar. Under fem år har Karlskronavarvet koncentrerat nästan alla utvecklings och konstruktionsresurser på detta projekt med avsikt att vid en viss bestämd tidpunkt omsätta projekteringsarbetet i produktion i sina verkstäder. Projektet har till dags dato kostat 13 milj.kr. i utvecklingsarbete. Förutom marinen har Karlskronavarvet och styrelsen för teknisk utveckling bidragit med medel till det här projektet. En första investeringsetapp på Karlskronavarvet för att skaffa nödvändiga verkstadsresurser är också påbörjad och kostnadsberäknad till 2,3 milj.kr. Dessutom har närmare 1 milj.kr. satsats i arkitekt och miljöutredningar för den nya verkstadsanläggningen. Sedan vill jag också tillägga att hela den kärntrupp av skickliga yrkesarbetare och plastarbetare som varit sysselsatta med en hel del av detta utvecklingsarbete inte kan behålla sitt kunnande om man försenar projektet i två år. Det betyder att man måste börja en ny utbildning av yrkesarbetare. Jag skulle därför vilja fråga om försvarsministern är beredd att här lämna en garanti för att beställningen av dessa tio minjaktfartyg kan genomföras 1977, antingen genom ett extra anslag eller genom en förändring eller omfördelning av de medel som står till marinens förfogande.
Herr talman! Jag kan faktiskt i dag av formella skäl inte lämna denna garanti. Som jag nämnde tidigare är detta beställningar som får konsekvenser för den kommande programplaneperioden. Frågan ligger i dag hos försvarsutredningen, och jag kan därför inte lämna någon som helst garanti på denna punkt. Såvitt jag kan bedöma läget i dag är det klart att dessa minfartyg 197 Om tidpunkten för skall byggas. Det kan bli problem med att få fram de ekonomiska ramar som gör det möjligt att bygga fartygen under den avsedda perioden. Karlskronavarvet är i första hand en angelägenhet för industridepartementet. Därmed vill jag inte säga att vi i försvarsdepartementet på något sätt undandrar oss ansvaret. Det är ett delat ansvar mellan industridepartementet och försvarsdepartementet. Jag kan försäkra fru Håkansson att vi så småningom skall pröva de möjligheter som finns för att upprätthålla en jämn sysselsättning vid Karlskronavarvet. Men jag har inga vare sig formella eller reella möjligheter att i dag ge någon garanti.
Herr talman! Jag beklagar att försvarsministern inte i dag kan ge den här garantin. Det hade betytt mycket för Karlskrona och Karlskronaregionen liksom för hela Blekinge, som vi vet är ganska hårt pressat f.n. av en väntad mycket stor arbetslöshet vid många av industrierna. Jag behöver bara nämna Uddcomb och Gränges. Vi vet alla vilka problem som förekommer där. Karlskronavarvet är ett varv som funnits i Karlskronabornas hjärtan sedan slutet av 1600-talet. Varvet har gått bra tack vare militära beställningar. Nu kommer väl de också att skäras ned, och arbetssituationen blir under de förhållandena förändrad vid Karlskronavarvet. Det är alltså en mycket osäker situation för Karlskronavarvet att invänta ett försvarsbeslut i mars eller april 1977. Alla människor som berörs av sysselsättningen vid varvet måste leva i oro till dess. Om arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste vidtas skall medlen ändå hämtas ur den sammanlagda budgeten. Jag hoppas att försvarsministern i alla fall i kväll kan lova mig att på allt sätt verka för att denna beställning kan genomföras under år 1977.
Herr talman! Det är helt naturligt att den besvärliga situation man nu har — och som kan förutses bli ännu allvarligare — i Karlskronaregionen kommer att påverka den bedömning regeringen gör. Man får försöka uppnå en tidigareläggning i förhållande till överbefälhavarens förslag. Jag vill bara betona att detta har ett klart logiskt samband med det försvarsbeslut som kommer att fattas. Givetvis måste regeringen göra dessa rent allmänna bedömningar, och det var därför jag i mitt tidigare anförande nämnde att detta är en fråga som angår både försvarsdepartementet och industridepartementet. Jag kan i varje fall försäkra fru Håkansson att vi har ambitionen att komma till rätta med problemet och få en lösning som kan tillfredsställa alla parter.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för detta besked. Jag vill uttrycka en förhoppning att försvarsministern verkligen enga gerar sig mycket hårt i den här frågan, så att den kan få en positiv lösning för Karlskronavarvets del.
17, och anförde: Herr talman! Herr Svensson i Malmö har ställt följande frågor till mig: 1. Kommer regeringen att följa samma politik av anpassning till storfinansens behov som den förra regeringen? 2. När ämnar regeringen framlägga ett långsiktigt utvecklingsprogram för produktionslivet? 3. Vilken syn och vilka riktlinjer kommer att prägla ett eventuellt sådant program? Innan jag besvarar frågorna vill jag redovisa några principiella synpunkter på inriktningen av och innehållet i den nya regeringens näringspolitik. Grunden för den nya regeringens näringspolitik är tron på de enskilda människornas möjligheter till engagemang och insatser i produktionslivet. Näringspolitiken måste därför utformas så att den befordrar uppkomsten och utvecklingen av ett mångskiftande och dynamiskt näringsliv som bygger på såväl enskilt som samhälleligt och kooperativt ägande. Oavsett ägarform måste också de anställdas rätt till insyn och medinflytande tillgodoses. Detta är den allmänna grunden för vår näringspolitik. För att uppnå målen rimlig ekonomisk tillväxt, arbete åt alla och regional balans med hänsyn tagen till hushållningen med våra energi och naturtillgångar måste en aktiv näringspolitik ständigt anpassas till dessa mål. Detta innebär emellertid inte att man en gång för alla kan bestämma sig för en viss inriktning eller ett visst program för näringslivets utveckling och sedan styra dithän oberoende av utvecklingen i övrigt. Med utgångspunkt i den nuvarande strukturen inom näringslivet blir det i stället statsmakternas uppgift att underlätta näringslivets anpassning till de konjunktur och strukturförändringar som ständigt pågår i världsekonomin. Även om företagen själva härvid måste bära ett stort ansvar kommer naturligtvis regeringen att med de medel som står till buds — lokaliseringsstöd, skattepolitik, ekonomisk politik m.m. — verka för att bl.a. målen arbete åt alla och ökad regional balans kan uppnås. Det är också min uppfattning att den ökade koncentrationen av ägande och sysselsättning som ofta följer i strukturomvandlingens spår måste brytas. Vi måste få ett näringsliv med bättre balans vad gäller fördelningen mellan olika branscher, regioner och företagstyper. Statsmakterna måste bidra härtill genom att skapa bättre förutsättningar för framför allt mindre och medelstora företag att ta fram och utveckla nya idéer och produkter samt finansiera produktionen av dessa. Härvid kan det naturligtvis bli aktuellt att utforma Om strukturproblemen inom svenskt produktionsliv Om strukturproblemen inom svenskt produktionsliv 200 insatserna så att de också främjar en bättre hushållning med våra energioch råvarutillgångar och/eller medverkar till en bättre regional balans. Med denna redovisning har jag - åtminstone indirekt — besvarat herr Svenssons frågor men vill ändå kort sammanfatta vad jag sagt som mer direkta svar. Vi kommer inte i regeringen att anpassa vår näringspolitik till storföretagens eller andra enskilda gruppers önskemål. Inriktningen av näringspolitiken kommer att dikteras av de samhällsekonomiska mål som jag nyss har redovisat. Av denna anledning är det heller inte vare sig möjligt eller önskvärt att låsa utvecklingen inom näringslivet av långsiktiga, detaljerade utvecklingsprogram. Vi måste självfallet slå vakt om möjligheten till en ständig anpassning av politiken till en ibland föränderlig verklighet. En förutsättning för en aktiv och effektiv näringspolitik är att vi följer och analyserar skilda utvecklingslinjer i svenskt näringsliv. Regeringen kommer att ta initiativ till en fortlöpande långsiktig sådan analys.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Som många andra har jag vant mig vid att interpellationssvar är en aning vaga och allmänt hållna. Men detta svar är väl ändå en litet tunn soppa, även om man utgår från att den är kokt på en spik! Här finns inga linjer, inga perspektiv. Och ändå har ju stålkrisen slagit till i Norrbotten och Bergslagen, ändå står den största strukturomvandlingen hittills för dörren i skogsindustrin, ändå flödar kapital ut ur landet. I en sådan situation kan man inte försvara sig med att grunden för näringspolitiken skall vara, som det heter, tron på den enskilde. Jag vet inte för vilken gång i ordningen man skall betona att strukturfrågorna inte är några trosfrågor, utan det är frågor som handläggs av industriministern och icke av kyrkoministern. Det kräver att man utvecklar ett näringspolitiskt tänkande och har åtminstone något av en medveten linje i sitt arbete. Av herr Åslings svar framgår tyvärr att han inte har någon linje alls. Vi måste slå vakt om möjligheten till ständig anpassning, säger han, vi skall inte låsa utvecklingen i långsiktiga utvecklingsprogram, säger han, vi skall underlätta näringslivets anpassning, säger han. Kontentan av svaret är skönjbar i två punkter. För det första förnekas att näringspolitiken skulle vara anpassad till storföretagens behov och intressen. Strax innan i interpellationssvaret sägs att statens uppgift är att underlätta näringslivets anpassning. Och strax efteråt sägs i interpellationssvaret att vi inte skall låsa näringslivet. Detta kan väl utläsas bara på ett enda sätt — att regeringen inte skall ha någon självständig syn, utan att dess politik skall följa upp vad som beslutas av de privata kapitalägarna. För det andra saknas i herr Åslings svar varje form av strategi för framtiden. Detta är, menar jag, det allvarligaste i den syn han redovisar. Bakslagen på olika håll i ekonomin är ju bara toppen på isberget. Det är inledningen till en svår och påfrestande förändring. Sveriges industri ställs inför en helt ny situation. De gamla, klassiska riktlinjerna är inte nog. Hotet mot sysselsättningen kan inte avvärjas med subventioner, lagerstöd, till fälliga improvisationer eller förtidspensioneringar. Nr 48 Det går inte att hota löntagarna med. höjd moms och krv dem på åter Torsdagen den hållsamhet. Det går heller inte att följa en låt-gå-politik när det gäller de I6 december:1976 ekonomiska strukturproblemen på sikt. sister Herr Åsling talar om snabba anpassningar. Det är som jag ser det felaktigt — Om strukturprobleur tre olika aspekter. Det kan ge intryck av att man skall anpassa sig än — men inom svenskt hit och än dit, allteftersom världskonjunkturen svänger, ungefär som i NJA — produktionsliv frågan. Men detta är ohållbart. Ett verkligt angrepp på struktur och sysselsättningsproblematiken kräver tvärtom långsiktighet. Herr Åsling talar om att långsiktiga riktlinjer innebär en fastlåsning. Men det är ju precis tvärtom! Anpassning till kortsiktiga variationer och till den nu rådande strukturen, det är fastlåsning. Varje medveten process av förnyelse, däremot, kräver långsiktigt tänkande och långsiktiga riktlinjer. En förnyelse kräver dessutom stora investeringar i materiel, i teknik, i mänskligt kunnande, och det är ju ingenting som man spelar med hur som helst. Det är ingenting som man kan göra till lekboll för ”snabba anpassningar”. Sådant måste ske medvetet och långsiktigt. Det kräver noggrann planering och ett konsekvent genomförande. Herr Åsling talar om tro på människan, och med människa menar han — som alla borgerliga — kapitalägare och företagare. Men i verkligheten tror herr Åsling inte alls. Det finns ingen tro, inget verkligt hopp i hans politik. Det finns bara anpassning. Vi skall underkasta oss, vi som inte äger kapital och inte representerar någon makt. En sådan syn som herr Åsling presenterat duger inte i det framtida industrisamhället. Sedan må man se på detta industrisamhälle utifrån olika ideologiska utgångspunkter. Inför hotet mot sysselsättningen måste man ställa frågan: Vad kan en förutsättningslös och självständig nationell industripolitik göra för att på sikt hävda de arbetande människornas intressen här i landet? Låt mig peka på några avsnitt i problematiken. Sverige gäller för att vara ett avancerat industriland. Men ändå är en mycket stor del av dess industriproduktion knuten till råvaror och halvfabrikat. En omfattande rovdrift sker på skog och malm. Av 46 miljoner ton producerad järnmalm exporterades år 1974 33 miljoner, utan förädling. Skogsindustrins kapacitet ligger långt utöver vad skogen tål. Sista högkonjunkturåret avverkades 14 miljoner kubikmeter mer än återväxten. Bakslagen för dessa näringar sammanhänger med att de är inriktade på massexport av halvfabrikat och råvaror. När exportmarknaden som på dessa produkter är våldsamt konjunkturbetonad sviktar, då krävs stora nyinvesteringar och omfattande storleksrationalisering, eftersom dessa näringar är beroende av stora enheter. Strukturomvandlingen hotar därför en mängd mindre orter, brukssamhällen och hela landsändar där just beroendet av denna lokalt präglade industriekonomi har varit starkt. Detta problem löser man inte genom att hålla tillbaka lönekrav eller stoppa in subventioner i industriernas budget. Det löses bara på sikt genom att man gradvis så sakta förnyar hela industristrukturen, genom att man med 201 Om strukturproblemen inom svenskt produktionsliv vetet tonar ner rovdriften och höjer förädlingsgraden. Förädlingsindustrierna är mindre konjunkturkänsliga, mindre rovdriftsbetonade, lättare att decentralisera. Storleksrationaliseringen behöver aldrig bli så förödande där. Rovdriften på naturresurser kommer, om den får fortsätta, att leda till ett fullständigt undergrävande om 30-35 år av hela den råvarubaserade delen av ekonomin och av sysselsättningen i de regioner som är beroende därav. Här finns bara en väg att gå. De kortsiktiga åtgärderna för att bistå i det akuta läget måste också förenas med ett långsiktigt perspektiv. Detta perspektiv måste ta sikte på att allmänt höja förädlingsgraden i ekonomin. Det måste gradvis förskjuta industristrukturen bort från en situation där de stora kvantiteterna materiel och råvaror utgör kännetecknet och till ett läge där den kvalitativa insatsen för varans förädling är avgörande och satsningen på det mänskliga kunnandet det primära. Det förvånar mig att herr Åsling inte ens snuddar vid denna stora problematik i sitt svar. Han tillhör ju ett parti som säger sig ha en restriktiv hållning till kärnkraften — hur restriktiv är för ögonblicket en aning oklart. Om man fortsätter att låta rovdriften och de starkt materialkonsumerande industrierna ha den relativa tyngd de har i svensk ekonomi, då kan man aldrig hoppas att kunna dämpa kärnkraftssatsningen. Det är ju dessa tunga industrier som tar hälften av industrins hela elutnyttjande, trots att de bara svarar för 12 96 av den totala industrisysselsättningen. Häri ligger en av de främsta orsakerna till att Sverige har en så hög elförbrukning per invånare. Om herr Åsling säger sig vara för en bättre energihushållning, varför har han då inte detta viktiga perspektiv i minnet? Fortsatt bundenhet till dessa klassiska industrityper, som man i Sverige ibland har ett slags egenartad nationell stolthet över, är mycket farlig för sysselsättningen och innebär stora risker. Det är inte de ständigt koncentrerade enheterna som kan rädda Söderfors, Vikmanshyttan, Horndal, Bångbro, Ljusnarsberg eller vilka orter det nu blir som skall utför ättestupan i den kapitalistiska rationaliseringens nästa steg. Det som kan rädda dessa orter är tvärtom den lätta, högförädlande industrin, som är mindre känslig för geografisk lokalisering. Det är inte i de klassiska svenska industrierna — de malm och skogsbaserade exportindustrierna — som sysselsättningen kan öka, tvärtom. Utslagningen är där så hård att det inte kommer att ske någon som helst nettotillväxt. Sysselsättningen tillväxer i förädlingsindustrin. Energihushållningen är bäst inom förädligsindustrin. Varje given mängd elkraft, som i de klassiska basindustrierna är nödvändig för att skapa ett enda nytt jobb, skulle i förädlingsindustrin skapa 13 jobb. Varje given mängd olja, som i den tunga industridelen försörjer ett arbetstillfälle, försörjer i förädlingsindustrin 26 arbetstillfällen. Det är då uppenban att sysselsättning och energihushållning kräver en långsiktig förskjutning av hela industristrukturen. I annat fall kan vi göra av med hur mycket kärnkraft som helst, utan att få ett enda nytt jobb netto. Man kan ställa frågan: Om Sverige måste börja lämna sin klassiska industristruktur till förmån för en helt ny i framtiden, vad krävs då, och vad är det för produkter som skall produceras? Det är en svår fråga, som Nr 48 man i dag bara i grova drag kan försöka besvara. Sverige är ett högkost Torsdagen den nadsland — det tröttnar ju aldrig Svenska arbetsgivareföreningen att påpeka. 16:/december 1976 Vad kan då ett högkostnadsland tillverka? Vad kan man hävda sig medj LL utan att SAF och staten får argument att angripa de arbetandes löner? Om strukturproble Man kan hävda sig med sådana produkter, där kunnande, förfining och = men inom svenskt kvalitet är avgörande liksom maskiner, apparater, elektronik, avancerad = produktionsliv teknisk utrustning precisionsinstrument osv. Bortom detta skymtar nästa utvecklingsstadium, det stadium där man satsar på hela system. Som exempel kan nämnas avancerade trafiksystem, hela produktionslinjer och industriella system där man kombinerar både apparatur, kunnande och organisation. Det är kanske ännu för tidigt att skissera detta mer konkret. Men det är helt uppenbart att det är i denna huvudsakliga riktning som en förnyelse av industripolitiken kan sökas. En sådan inriktning kräver — jag betonar det återigen — långsiktighet och medvetenhet. Den kräver mycket stora satsningar på det mänskliga kunnandet och på forskningen, inte minst därför att man i så fall i Sverige måste vara beredd att föra en i viss utsträckning självständig forsknings och utvecklingspolitik, som inte för passivt hakas upp på större länders vetenskap. Detta är sannerligen ingenting som nås genom hastiga anpassningar eller kortsiktig opportunism. Inför den struktur som Sverige ärvt från 1800-talet och från mellankrigstiden måste vi nu fråga oss: Hur stämmer denna med industrialiseringens nästa stora steg? Är det så, att man kan iaktta tre stora steg i det industriella produktionssättets utveckling? Det första togs med utbyggnaden av de gamla lätta industrierna — textil, livsmedel m.fl. I det andra steget kom industrialiseringens stora genombrott, och då dominerade de stora mängderna material — det var metallernas, träets, massans och masugnarnas tid. Vi står nu inför det tredje steget. Där förefaller det som om de cirkulerande mängderna material inte har samma betydelse. Där dominerar i stället kunnandet och den förfinade teknologin. Den specifika energi och materialförbrukningen kan bringas att starkt sjunka. Om detta är den allmänna tendensen — och mycket talar för det — då hastar det för Sverige att slå in på den långsiktiga förnyelsens väg. Då är den baktunga struktur som nu finns ett hot mot sysselsättningen och mot naturtillgångarna. Den är ett hot mot de arbetandes lönepolitiska positioner. Och den är ett hot mot hela bygder i norra och mellersta Sverige vilkas ekonomiska liv är uppbyggda på den. Man kan naturligtvis med rätta ställa sig tveksam till huruvida en förnyelse av den ekonomiska strukturen är möjlig så länge det nuvarande sättet att organisera ekonomin råder. Den japanska borgarklassens försök att skapa en mer organiserad form av storkapitalism är inte speciellt övertygande. Det har inte besparat Japan en strukturkris. Staten kan visserligen göra stora interventioner under kapitalismen. Men den kan svårligen åstadkomma den planmässighet och den mobilisering av de arbetandes kunnande som är nödvändig — inte utan att också ge dem ledningen och makten. 203 Om strukturproblemen inom svenskt produktionsliv Nu vet jag att herr Åsling i detta stycke inte ser på frågorna utifrån samma utgångspunkter som jag gör. Men det besparar honom ju inte skyldigheten att på regeringens vägnar på något sätt förhålla sig till den här allmänna strukturproblematiken. Det farliga, som jag ser det, är att herr Åsling saknar perspektiv på frågan. Han vill kortsiktighet där långsiktighet är av nöden. Han vill tro där vetande är av nöden. Han vill anpassning där självständighet är av nöden. Han vill fasthållande vid en bestämd struktur där en omfattande förändring är av nöden. Och hans tänkande - om jag nu skall ta det bokstavligt från interpellationssvaret — representerar faktiskt ett steg tillbaka till ett förgånget skede i jämförelse med den förra regeringen, som åtminstone var beredd att pröva tanken på vad man kan kalla en mer organiserad kapitalism och på större statsintervention ungefär efter det japanska mönstret. Det förefaller mig som om herr Åsling inte riktigt har förstått vad min interpellation egentligen avsåg. Det är olycksbådande för landet, menar jag, att dess regering tycks ha lättare för att kräva av löntagarna att de skall betala priset för en föråldrad industristruktur än att göra klart för sig själv att en nation kan behöva bryta med sitt förflutna för att vinna en framtid. Men det kanske är så att en borgerlig själ alltid har lättare för lönesänkningsrecept och helgdagsarbete än för nytänkande — nytänkande som riskerar att peka utöver den 1800-talsmässiga idealbild av kapitalismen som man så gärna vill tro på.
Herr talman! Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att jag i mitt svar inskränkte mig till att svara på de tre konkreta frågor som herr Svensson hade ställt. Vad herr Svensson nu i sin föreläsning har gett uttryck för är en mer spektakulär och allomfattande näringspolitiksyn som jag inte hade anledning att närmare gå in på i mitt svar, eftersom jag utgick från de tre direkt ställda frågorna. Att använda uttrycket ”ingen strategi” är att något vårdslöst handskas med begreppen arbete åt alla och regional balans, som ändå är en övergripande målsättning för de näringspolitiska insatserna. Jag tycker nog att den målsättningen är mycket väsentlig och bör kunna vara den som man har som övergripande målsättning för de näringspolitiska åtgärderna. Herr Svenssons inlägg är mycket intressant ur många synpunkter, och det skulle kunna ge upphov till en lång ideologisk debatt. Jag skall vid denna sena timme nöja mig med att peka på en intressant och konkret konsekvens av herr Svenssons resonemang. Jag uppfattar herr Svensson så att han anklagar den nuvarande regeringen för att ha skjutit på projektet Stålverk 80 och att han tar det som uttryck för den nya regeringens näringspolitiska syn — underförstått att vänsterpartiet kommunisterna oberoende av marknadssituationen etc. hävdar att Stålverk 80 skall genomföras enligt planerna. Samtidigt — och där ger jag herr Svensson rätt — påpekar herr Svensson att Sveriges framtid inte ligger i den typen av industriell produktion.

Om strukturproble Men varför då, herr Svensson, anklaga den nuvarande regeringen för — men inom svenskt att man i det här läget skjuter på Stålverk 80? De tio miljarder som = produktionsliv är det sista budet för investeringarna i Stålverk 80 från den gamla re geringen skulle ju t.ex. helt omöjliggöra en nödvändig strukturförändring för sig ligger i linje med vad herr Svensson här föreslår. Det måste ju ändå finnas ett visst samband mellan den vackra ideologiska överbygg naden och de mera konkreta ställningstagandena till de politiska var dagsnära frågorna även från herr Svenssons sida.

Herr talman! Herr Åsling gör en total reträtt. Det är ju en reträtt, eftersom jag i min interpellation har bett om att få veta hur man såg på den långsiktiga strukturen och att få en redogörelse för det industripolitiska program som var i regeringens tankar. För att dölja denna reträtt börjar herr Åsling med att tala om en mycket specifik sak, nämligen Stålverk 80. Men det här är ingen debatt om Stålverk 80. Detta är en debatt om den svenska industrins allmänna strukturproblem. Det kan räcka med att hänvisa till den kommunistiska riksdagsmotionen, som herr Åsling möjligen inte alls kan erinra sig, om Stålverk 80 som just kräver nationalisering av hela den svenska stålindustrin, därför att det är enda vägen att åstadkomma en högre förädlingsgrad. Vi vill ju nämligen icke ha Stålverk 80 i den versionen som innebär att man bara ersätter massexport av råmalm med massexport av ämnen. Vi vill att man skall driva förädlingen vidare för att så småningom komma bort från det skadliga beroendet av råvaror och halvfabrikat. Nu är detta med Stålverk 80 bara en liten bit i det hela. Vad vi skall göra är att vidga frågeställningen till att gälla allmänt för den svenska industrin. Där har herr Åsling klart givit uttryck för att han menar att man skall ha tillfällig anpassning, vi skall anpassa oss efter världskonjunkturen eller efter de riktlinjer som gäller där. Men det är det jag kritiserar, därför att detta är en ofruktbar linje. Vi måste skaffa oss en allmän, långsiktig syn på i vilken riktning den svenska industriutvecklingen skall drivas om man skall klara de problem som nu står för dörren. Herr Åsling må väl ändå som centerpartist säga att en industri med en extremt hög energiförbrukning, med en så tung struktur och med en så ensidig typ av lokaliseringsmönster kommer att skapa mycket stora problem som redan har börjat genom att vissa orter har börjat vackla. Låt mig nämna en sak som kanske inte är så allmänt känd men som kan utläsas av den officiella utrikeshandelsstatistiken. Från 1959 fram till 1974 ökade den svenska exporten av stål med 4,18 gånger, medan 205 men inom svenskt produktionsliv däremot exporten av arbeten av metall bara ökade med 3,94 gånger. Man ökade alltså exporten av halvfabrikat mera än man ökade exporten av färdigprodukter. Men samtidigt steg exportpriserna på järn och stål bara 1,74 gånger, medan exportpriserna på arbeten av metaller steg 1,96 gånger. Egentligen borde man alltså ha satsat på ett rakt motsatt sätt. Nu vet jag att herr Åsling kan replikera att för detta svarar inte han utan även den gamla regeringen. Ja, jag fördelar inte ansvaret därvidlag, men desto angelägnare är det nu att vi börjar diskutera dessa långsiktiga strukturproblem på ett mer djupgående sätt.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har något slags barnatro på utvecklingsplaner. Jag utgick från att herr Svensson var medveten om den strategi i detta avseende som den nya regeringen har. Vi har ju sagt att under 1978 kommer ett näringspolitiskt program för skogsnäringen och under nästa år kommer ett för varvsindustrin. För stålindustrin kommer likaså ett mera programbetonat förslag riksdagen till handa. Kooperationens roll i samhället är föremål för översyn. Vi kommer med ett handlingsprogram för de mindre företagen, etc. Detta är en del i vårt politiska handlingsmönster, och dessa program kommer att ha en direkt anknytning till den aktuella vardagen och verkligheten. Det finns med andra ord ingen anledning att ge program som sådana en funktion av att lösa alla problem. De måste ju, herr Svensson, ha en direkt politisk förankring i vardagen och dess svårigheter. Den intressanta frågan är ju att nu säger herr Svensson att vpk visserligen förordar Stålverk 80 — men ett annat och mycket större Stålverk 80. Samtidigt är man alltså för en helt annan struktur i det svenska näringslivet. Är då inte herr Svensson medveten om att det Stålverk 80 som han och hans partibröder förordar skulle omöjliggöra den strukturella förändring i det svenska näringslivet som han förespråkar och som jag har sympatier för, helt enkelt därför att vårt land är litet. Vår kapitalmarknad är inte obegränsad, och vi kan inte både välja en utveckling efter de stora linjerna och göra en strukturförändring i vårt näringsliv i riktning mot branscher och företag med högt kunnande, hög teknologisk standard osv. Herr Svensson har faktiskt här, om han vill stå på realistisk grund, att välja väg. Det går inte att vandra båda vägarna parallellt.
Herr talman! Det finns ett sätt hos herr Åsling som jag, trots hans korta ämbetsperiod som industriminister, ständigt känner mig ytterst irriterad av. Det är inte det att han kan vara frän och skarp och påpeka inkonsekvenser hos motståndaren osv., för det hör så att säga till spelet när man är ute i krigarens lovliga avsikt, utan det är att han alltid skall begränsa debatten och föra över den från det som den verkligen handlar om till litet överlägsna, småironiska och föraktfullt framförda anmärkningar i sidofrågor. Vad vi här skall diskutera är: Vilken är regeringens syn på den lång — Nr 48 siktiga strukturproblematiken i svensk industri och svenskt näringsliv? Vi skall inte diskutera vpk:s Stålverk 80 — men jag tar gärna den diskussionen i något annat sammanhang. Herr Åsling avslöjar ju att han. = helt enkelt inte har läst den kommunistiska motionen; det är uppenbart. — Om strukturproble Han har helt missuppfattat vad vi står för, och den missuppfattningen - men inom svenskt får vi reda ut vid ett annat tillfälle. produktionsliv Nu har vi alltså att göra med verkligheten för dem som hotas av den strukturomvandling som herr Åsling vill möta med tillfälliga anpassningsåtgärder än hit och än dit. Han vill absolut inte låsa fast sig vid någonting, han har absolut inte någon syn eller något program eller något medvetet, långsiktigt perspektiv. Att ha långsiktiga perspektiv, att utveckla principiellt tänkande om hur landets ekonomi skall se ut och förändras på litet sikt, det har för herr Åsling inte med vardagen att göra. Sådant rör sig i en luftig himmel, sådant behöver man inte syssla med. Herr Åsling talar nu ironiskt och hånfullt om att herr Svensson tror att program skall lösa problemen. Nej, det tror jag visst inte. Framför allt tror jag inte att era program kommer att lösa några som helst strukturproblem, av följande skäl: De kommande program som herr Åsling refererar till är ju uteslutande relaterade till de industrier som har problem. De är inte relaterade till de industrier som skulle kunna rädda landet ur problemen, för då skulle ju herr Åsling få lägga upp helt andra program för helt andra typer av industrier, nämligen för förädlingsindustrierna - både de som finns och de som skall komma men ännu icke finns. Och då skulle herr Åsling få göra någonting annat som han kanske som borgerlig industriminister skulle tycka vara litet obehagligt, nämligen börja fråga sig om det är riktigt att så många förädlingsindustrier flyttas ut ur landet och att det förekommer en så omfattande kapitalexport. Det är frågor som man måste ta upp. Jag tror naturligtvis inte heller att program i och för sig löser frågorna, och jag förstår mycket väl att herr Åsling har en annan syn på planmässigheten i en ekonomisk organisation och att han förutser en annan ekonomisk maktstruktur än mitt parti gör. Men låt oss diskutera även detta någon annan gång. Det är inte det saken gäller, utan vilken bild av svensk industris huvudsakliga inriktning som herr Åsling har. Vill han över huvud taget eftersträva någon sådan medveten inriktning, eller vill han det inte? Just med den inställning som centerpartiet åtminstone hittills har haft när det gäller energiproblematiken borde ändå de tankelinjer jag här har utvecklat — även om jag gör det från en annan ideologisk utgångspunkt —- ligga väl till för honom. Men det är liksom en total vägran från hans sida att diskutera frågan på ett sakligt och engagerat sätt. Han söker bara hela tiden att komma bakom mig och hugga på mig, antingen därför att jag är socialist, därför att jag tror på planering eller därför att vi har en av herr Åsling påstådd mening om Stålverk 80. Men det är inte det det handlar om. Låt oss diskutera strukturproblemen i svensk eko 207 men inom svenskt produktionsliv nomi och i vilken riktning den svenska ekonomin eventuellt måste röra sig på sikt för att komma ur den här situationen, som hotar att bli ett läge med konstanta strukturkriser.
Herr talman! Får jag till sist säga att jag beklagar om herr Svensson i Malmö har uppfattat mitt inlägg som hånfullt och ringaktande mot hans synpunkter. Det var inte min avsikt. Men jag vill ställa frågan till herr Svensson, om man ändå inte måste ha en förankring i verkligheten, i vardagen, även när det gäller de mera ideologiskt betonade resonemangen. En ideologisk debatt som inte har någon förankring i verkligheten förefaller mig ganska meningslös, även om den kan vara intellektuellt uppfriskande. Men jag upplever det så, att det också finns en risk att i den industriella situation som vi f. n. befinner oss kan en ideologisk debatt, som förs bara för debattens egen skull och utan att ha någon anknytning till verkligheten, uppfattas som alltför abstrakt. Det kan också innebära att man mister sin handlingsförmåga i den vardagliga politiken. Min koppling till Stålverk 80 är ett försök att illustrera konsekvenserna av herr Svenssons ideologiska resonemang. När det gäller strukturförändringarna i näringslivet har herr Svensson och jag uppenbarligen ganska likartade synpunkter: att satsning på långa serier, på miljöförödande och energislukande industrier inte är den svenska vägen. Vi måste satsa på ett näringsliv som nyttiggör de mänskliga resurserna på ett annat sätt.

Herr talman! Herr Åsling förutsätter att när man tänker praktiskt är det detsamma som att tänka kortsiktigt. När man utgår ifrån vardagens problem, skall man inte tänka annat än i ett mycket kort och opportunistiskt perspektiv, menar han. Men det är just det som jag menar är svagheten i hela den syn som utvecklas i interpellationssvaret och över huvud taget i den regeringspolitik som nu mödosamt tar form inför våra ögon och som består av improvisationer. För vad är det vi utgår ifrån i våra resonemang? Jo, vi utgår från dagens situation för arbetarna i Söderfors och Vikmanshyttan och från morgondagens situation i Ljusnarsberg, Bångbro, Forsbacka eller vad det nu kan vara. Då måste man säga sig att det omedelbara behovet på sådana orter och i sådana situationer naturligtvis kan vara att göra improvisationer för att undvika en omedelbar akut social kris. Men sedan måste man, med utgångspunkt i denna vardagssituation, ändå sätta sig ned och fundera — det gäller både politiker och experter —- över vad som kan föra oss bort från en struktur som hotar att ständigt under de närmaste decennierna försätta oss i nya situationer av detta slag. Då rör man sig i ett annat perspektiv. Vad som oroar mig är att herr Åsling inte vill erkänna att ett sådant längre perspektiv har med realism att göra. Det tror jag hänger ihop med att herr Åsling har en mycket bestämd begränsning, nämligen den — Nr 48 att allt Som på något sätt HOtar att gå ut över Hans tro på näringslivets Torsdagen den och kapitalägarnas egen privata anpassning är farligt. Därför måste han I6.december 1976 utnämna det till att vara abstrakta, akademiska problem. ÖRE ini Men kanske är det så, herr Åsling, att en långsiktig, medveten struk Om strukturprobleturomvandling i det stora folkflertalets intresse kräver en annan eko men inom svenskt nomisk organisation, och det skulle vi väl ändå på ett sansat sätt kunna — produktionsliv diskutera. Det är en ytterst allvarlig fråga. Detta har att göra med den fråga jag ställde tidigare i sysselsättningsdebatten: Om det skulle vara så att den organisatoriska struktur som den svenska ekonomin hittills levat med under industrialiseringens förlopp kommer i konflikt med målet att skapa arbete för alla, vad skall man då offra? Skall man offra målet arbete åt alla för att behålla kapitalismen? Eller skall man offra kapitalismen för att vinna målet arbete åt alla? Nu behöver man inte ställa frågan så ideologiskt. Man kan även med utgångspunkt från en borgerlig ståndpunkt ha en bestämd åskådning och vilja med de medel som en borgerlig ekonomisk organisation medger driva en viss strukturpolitik. Men vad jag menar är bristen med herr Åsling är att han inte har och inte ger uttryck för någon sådan strukturpolitik. Det är som om han var helt oförberedd när han ställs inför den problematiken. Där kommer också en annan problematik in, nämligen: Skall det svenska exportberoendet få förbli lika högt som tidigare — med tanke på vilka strukturproblem det skapar, med tanke på vilka konjunkturella variationer som det utsätter Sverige för med den industriella struktur som råder nu och de typer av exportindustrier som finns nu? Finns det inte anledning att diskutera huruvida en vidgning av den interna marknaden skulle kunna utgöra en säkrare bas för avsättning för nya förädlingsindustrier i framtiden, och huruvida det relativa exportberoendet kanske rent av skulle behöva något nertonas? Detta är naturligtvis inte att predika isolationism — det är hela tiden fråga om ett balansproblem, ett avgörande om tyngdpunkten behöver något förskjutas åt ena eller andra hållet. Detta är också en problematik som borde diskuteras. Vad som oroar mig är att man tydligen ingenstans i regeringskretsarna förmår höja sig över vecko eller månadsperspektivet och sätta in de akuta händelserna i detta större sammanhang. Det måste man väl ändå göra oavsett hur mycket man tror på statlig planering och oavsett vilken ideologisk utgångspunkt man representerar? Om ökad satsning på kommunala industrihus i inre stödområdet 210
49, och anförde: Herr talman! Herr Rämgård har frågat mig om jag är beredd att underlätta för orter i det inre stödområdet att bygga industrihus. Jag delar herr Rämgårds uppfattning att tillgången på industrilokaler har stor betydelse för möjligheterna att öka sysselsättningen i glesbygdskommunerna. Frågan om statligt stöd till kommuner för att uppföra sådana lokaler behandlas f.n. under det pågående budgetarbetet. Som herr Rämgård har påpekat i sin interpellation finns redan nu möjlighet att i vissa fall uppföra kommunala industrihus som beredskapsarbeten. Så har skett i flera orter inom det inre stödområdet.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min interpellation. Vi har tidigare i dag i kammaren debatterat regionalpolitiken. Riksdagsmajoriteten har också fastslagit att inriktningen av och målsättningen för den nya regionalpolitiken skall vara att skapa regional balans och öka sysselsättningen i de mindre orterna, bl.a. i skogslänen. Därför är det viktigt att regeringen vidtar konkreta åtgärder för att förverkliga denna målsättning. En sådan åtgärd har jag pekat på i min interpellation. Som jag framhållit i interpellationen har den fråga jag där tar upp behandlats av riksdagen under de senaste två åren. På förslag av dåvarande inrikesutskottet beslöt riksdagen att ge kommuner i inre stödområdet möjligheter att genom beredskapsarbete få statsbidrag för uppförande av industrihus. Men utskottet uttalade också att stor restriktivitet skulle iakttas. Enligt min mening är det angeläget att kommunerna i inre stödområdet ges en stimulans i detta avseende, i synnerhet som industricentra enligt riksdagsbeslut endast får uppföras i orter av typ regionalt centrum. Man kan ha olika meningar om huruvida kommuner skall engagera sig i byggande av industrifastigheter, men det är min övertygelse att detta är rätt väg för att stimulera företag att etablera sig i orter som i dag har stora svårigheter med sysselsättningen och utveckla företag som redan finns inom kommunen men som med tiden har fått sina egna lokaler nedslitna så att dessa inte motsvarar de krav som i dag ställs på arbetsmiljön. Företagen vill många gånger inte låsa sitt kapital i egna lokaler utan vill i stället använda detta kapital i produktion och utveckling av nya produkter. Eftersom det statliga stödet för byggande av industrihus är knutet till beredskapsarbete uppstår det i dag på många håll svårigheter att få tillstånd av länsarbetsnämnderna. På många orter i det inre stödområdet finns inga lediga byggnadsarbetare. Många byggnadsarbetare arbetar på större byggarbetsplatser och pendlar dit från den ort där de är bosatta. Detta gör att kommunen inte kan påvisa någon arbetslöshet inom byggnadsarbetarkåren, och därmed kan länsarbetsnämnden inte tillstyrka beredskapsarbete. Därför vill jag fråga industriministern om regeringen kommer att ändra formerna för beviljande av statsbidrag för beredskapsarbete till regionalpolitiskt stöd för uppförande av industrihus. I sitt svar har industriministern också sagt att frågan kommer att behandlas i det nu pågående budgetarbetet. Det är därför ytterst angeläget att ett förslag inom den närmaste tiden läggs fram om en ny utformning av stödet till byggande av industrilokaler så att kommuner i inre stödområdet kan nyttja detta under 1977. Jag frågar därför till slut industriministern om vi snart kan vänta ett sådant förslag.
Herr talman! Jag är medveten om detta problems stora betydelse i vissa genuina glesbygder. Utan att föregripa det budgetarbete som f. n. pågår i kanslihuset kan jag försäkra herr Rämgård att vi är beredda att överväga denna fråga.
Herr talman! Vad industriministern nu sade uppfattar jag som ett förtydligande av interpellationssvaret. Jag hoppas att det blir regeringens målsättning att underlätta för orter i inre stödområdet att bygga industrihus.

Herr talman! Herr Tarschys har frågat mig om regeringen är beredd att upphäva SCB-monopolet på intervjuundersökningar för statliga myndigheter. Jag är personligen starkt kritiskt inställd till monopol med hänsyn till de konsekvenser i effektivitetshänseende och för utvecklingen generellt sett som bristande konkurrens är ägnad att föranleda. För mig är det därför naturligt att sätta i fråga inte bara om statistiska centralbyråns ensamrätt till intervjuundersökningar inom den statliga sektorn bör bibehållas, utan även i vad mån annan verksamhet som hör till denna sektor bör ha kvar den särställning i konkurrenshänseende som f. n. föreligger. För att den fråga herr Tarschys har tagit upp närmare skall bli belyst har riksrevisionsverket fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av en liberalisering av den nämnda bestämmelsen rörande statistiska centralbyrån. När resultatet av uppdraget har redovisats, kommer regeringen att pröva i vad mån bestämmelsen bör ändras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bohman för ett positivt svar. Det har gått ungefär ett år sedan den socialdemokratiska regeringen gav statistiska centralbyrån monopol på intervjuundersökningar för statliga myndigheter och kommittéer, i den mån sådana undersökningar inte genomförs av egen personal inom myndigheterna. Den här monopolregeln har redan visat sig vara till skada för enskilda företag, enskilda samhällsvetare och enskilda forskargrupper. Den har också mött stark kritik. Vid det nordiska sociologmötet i somras antogs en resolution mot SCB-monopolet och i en skrivelse av den 17 november i år har det svenska sociologförbundet vädjat till finansdepartementet om att monopolet skall upphävas. Jag är liksom Sociologförbundet kritisk mot SCB:s monopol, och jag tror att statsrådet Bohman delar den uppfattningen. Det är glädjande att han har gett riksrevisionsverket i uppdrag att utreda konsekvenserna 5 stöd till industrins lagerhållning av en liberalisering. Det uppdraget kan inte bli särskilt arbetskrävande, eftersom en liberalisering i det här fallet endast innebär en återgång till den fria konkurrens som rådde innan den socialdemokratiska regeringen införde monopol för ett år sedan. Jag hoppas därför att utredningen kan bedrivas skyndsamt och att regeringen inom kort har underlag för att upphäva det omotiverade monopolet på intervjuundersökningar.
Herr talman! Jag har i sak ingenting att tillägga, herr Tarschys och jag är överens om själva principen. Jag vill bara, för att en sak inte skall stå oemotsagd i protokollet, tala om att den ändring som vidtogs 1975 var en ändring i förhållande till tidigare bestämmelser från 1966. Men det var inte en ändring i sak utan i stort sett samma tillämpning som åsyftades. Att det blev en viss skärpning i praktiken berodde på att myndigheterna tillämpade den nya bestämmelsen på ett något annat sätt än man tillämpade den gamla. Rätt skall vara rätt. Man avsåg inte att införa en skärpning.

Herr talman! Herr Feldt har frågat mig om regeringen avser att fortsätta med någon form av statligt stöd till industrin för dess lagerhållning. I anledning härav får jag efter samråd med arbetsmarknadsminister Ahlmark anföra följande. Ett viktigt inslag i den politik som förts under de senaste åren har varit att kraftigt stimulera lagerproduktionen i avsikt att hålla uppe sysselsättningen i företagen och dämpa inflatoriska löne och prisökningar i en väntad snar högkonjunktur. Förhoppningen var att lagren skulle kunna avvecklas till rimliga priser under en sådan konjunkturuppgång. Det förväntade konjunkturuppsvinget har nu skjutits framåt i tiden. I det nuvarande ekonomiska läget i Sverige skulle den efterfrågan som finns kunna tillgodoses genom en snabb lageravveckling och resultera i en betydande neddragning av produktionen och sysselsättningen samtidigt som en snabb realisation av lagren skulle ge stora förluster för företag och samhälle. Det är därför önskvärt att begränsa den takt i vilken lagren avvecklas. Däremot finns f. n. ingen anledning att stimulera till fortsatt ökad lagerproduktion. I och med den nuvarande lagerstödsperiodens utgång upphör kravet på att de företag som fått lagerstöd skall behålla oförändrad sysselsättning. Regeringen har därför den 15 december 1976 beslutat att de företag som har fått statsbidrag för att bygga upp lager under 1975 och 1976 skall kunna få fortsatt stöd för att hålla sysselsättningen uppe och för att inte tvingas att alltför snabbt avveckla sina överlager. Bidraget skall utgå med 8 96 av värdet av överlagret den 1 juli 1977. Som överlager räknas den lagerökning som ägt rum sedan början av föregående lagerstödsperiod. En förutsättning för bidrag är att överlagret den 1 juli 1977 fortfarande är minst hälften så stort som det är den 1 januari 1977. Bidrag skall inte utgå för ytterligare ökning av lagren utöver nivån på överlagret den 1 januari 1977. Ett huvudvillkor för stödet är självfallet även i fortsättningen att företagen inte minskar sin sysselsättning.

Herr talman! Jag vill tacka ekonomiministern för svaret på min fråga. Det är naturligtvis riktigt att ingen nu önskar sig en mycket snabb lageravveckling i svensk industri, som skulle leda till produktionsminskningar och sysselsättningsförsvagningar. Jag har därför den uppfattningen att lagerpolitiken i företagen måste bli föremål för statens uppmärksamhet. När jag nu har hört svaret från ekonomiministern på frågan hur regeringen tänker behandla lagerpolitiken i företagen får jag till att börja med konstatera att det stöd man beslutat om är utomordentligt generöst. Bidraget på 8 96 skulle alltså gälla om företagen som motprestation visar upp ett överlager som är minst 50 26 av överlagrets värde vid årsskiftet. Tanken måste uppenbarligen vara att med bidraget ersätta företagen för de räntekostnader lagerhållningen medför. I så fall har regeringen utgått från att det är en mycket hög ränta som skall kompenseras. Om jag förstår det riktigt utgår bidraget på 8 96 för ett halvårs lagerfinansiering. Det motsvarar en ränta på 16 26. Eftersom bidraget är skattefritt är det lika mycket värt som en ränta på 32 96. Den här givmildheten från regeringens sida föranleder vissa frågor för att komplettera det svar jag fått: Är avsikten att stödet skall utgå till alla företag oberoende av marknadsläge och företagens situation i övrigt? Jag skall ta ett exempel: Inom massaindustrin lär det s.k. överlagret uppgå till ungefär I miljon ton massa och ha ett värde av 1,8 miljarder kronor i dag. Ett maximalt utnyttjande av bidraget skulle alltså ge massaindustrins företag nära 150 milj.kr. Är det regeringens uppfattning att massaindustrin behöver den subventionen? Är det också regeringens mening att det är till allmän fördel för Sveriges handelspolitiska förbindelser att massaindustrin på det här sättet stimuleras att hålla inne sitt utbud i ett läge då man även utomlands vet att industrin försöker ytterligare höja massapriserna? Planerna inom massaindustrin på prishöjningar och strävan i andra branscher att uppnå prishöjningar både på den internationella och på den svenska marknaden skapar också en annan undran kring det här förslaget. Man vill ju begränsa inflationen. Man påstår att den svenska industrin håller på att prissätta sig bort från utländska marknader. Jag måste därför fråga ekonomiministern: Kommer det nya lagerstödet att Om fortsatt statligt stöd till industrins lagerhållning stöd till industrins lagerhållning förses med det villkoret att stödet dras in i de fall företagen under stödperioden höjt sina priser på den vara eller de varor som man ansökt

Herr talman! Herr Feldts fråga till mig gällde om regeringen var beredd att fortsätta att ge stöd till lagerproduktion och bibehållande av lager, och jag har svarat ja på den frågan. Sedan kan man naturligtvis diskutera ändamålsenligheten av de nya bestämmelserna och utformningen av dem, men den diskussionen hör strängt taget inte till den här frågan. Jag skall ändå, mycket kortfattat, svara på de frågor som herr Feldt ställde. För prövningen av detta nya lagerstöd gäller precis samma allmänna bedömningsgrunder som gällde för det tidigare lagerstödet, som den gamla regeringen utfärdade under den tid herr Feldt var ledamot av den regeringen. Syftet är naturligtvis att söka förebygga att företagen i det mycket ansträngda läge som just nu råder realiserar ut sina lager till underpriser — det finns betydande risk för att det skall bli fallet — och dessutom att förhindra att sysselsättningen pressas ner. Men, som jag sade tidigare, precis samma allmänna förutsättningar och regler som gällde för den gamla utformningen av lagerstödet skall gälla för denna nya utformning.
Herr talman! Jag tycker inte att mina frågor låg så långt ifrån detta ärende. Den 15 december beslutade regeringen om någonting som skall träda i kraft den 1 januari. Det måste då vara av betydande intresse, inte minst för de företag som berörs, att regeringen kan ge svar även på frågor av den typ som jag nu ställde och som direkt, tycker jag, föll ut av det svar som herr Bohman gav. Det kan ju inte vara herr Bohman obekant att massaindustrin länge har försökt få en prishöjning på sina produkter. Det måste, tror jag, förefalla både våra handelspartners och kanske också människorna i det här landet något stötande om industrin kan höja sina priser och detta blir möjligt genom att den av staten får en subvention för att ligga kvar med sina lager och inte öka utbudet, i syfte att den vägen omöjliggöra den prishöjning man vill pressa fram. Men vill herr Bohman inte tala om för oss hur sådana här problem skall lösas, vill jag råda honom att regeringen snarast möjligt bestämmer sig för hur stödet skall vara konstruerat. Det lär vara nödvändigt för att företagen skall veta vad de i början av januari har att rätta sig efter. En fråga kanske herr Bohman ändå kan svara på. Med tanke på stödets generösa utformning och de utomordentligt stora problem som på lång sikt kan vara förenade med den här typen av subventioner vill jag fråga följande: Kan herr Bohman tala om att det är alldeles klart att stödet kommer att vara tidsbegränsat och upphöra den sista juni nästa år?

Herr talman! Min avsikt var att inte ta en diskussion i själva sakfrågan sedan jag svarat på det spörsmål som herr Feldt ställt. Men jag skall frångå det principuttalande jag nyss gjorde genom att ändå ta upp några av de problem som herr Feldt berörde. Den sista frågan om jag kan garantera att det inte blir fråga om en förlängning är precis lika svår att svara på som om vi hade ställt motsvarande fråga till herr Feldt när han eller hans kolleger första gången införde lagerstödet, som sedan förlängdes vid två tillfällen. Man kan inte sia om framtiden så att man göra några kategoriska uttalanden i den vägen — det skall man inte göra i sådana här sammanhang. Problemet i dagens läge är faktiskt inte att hindra företagen i massaindustrin att genomföra prishöjningar. Alla som känner till den internationella konjunkturen har klart för sig att det är fråga om att förhindra att företagen, och därmed vårt land, förlorar pengar genom att tvingas sänka sina priser och realisera sina lager. Vårt pris och kostnadsläge är sannerligen inte sådant att man behöver ”befara” att de skall höja sina priser. Det kan jag försäkra herr Feldt.
Herr talman! Jag är rädd för att ekonomiministern inte har den kunskap om den internationella massamarknaden som han borde ha. Priset på den bestäms av utbud och efterfrågan och har inte ett dugg att göra med kostnadsläget i Sverige. Det går att tala med varje man inom massaindustrin och han kan bekräfta den saken för herr Bohman. Vad industrin vill göra är naturligtvis att förhindra att utbudet ökar och att möjligheterna att få den prishöjning man eftersträvar omintetgörs.
Enligt uppgifter som framkommit den senaste tiden har prostitutionen bland barn och ungdom blivit allt vanligare. Mycket tyder på att det är sociala faktorer som ligger bakom denna utveckling. För de berörda ungdomarna skapar prostitutionen en ännu svårare social situation i framtiden och kan medföra allvarliga problem. Är statsrådet beredd att redovisa dels i vilken utsträckning åtgärder tidigare vidtagits för att komma till rätta med dessa problem, dels om statsrådet ämnar vidta åtgärder för att komma till rätta med de sociala problem som orsakar och orsakas av barnoch ungdomsprostitutionen?
Där kvarstår det enkla faktum att får man en rejäl subvention för att behålla massan på lager, då ökar också möjligheterna att höja priserna. Det är inte helt ointressant med tanke på våra förbindelser med olika handelspartner och den allmänna strävan att begränsa prisstegringarna och en onödig uppgång av företagens vinster, som i sin tur blir inflationsdrivande. Det borde herr Bohman också tänka på när han konstruerar det här stödet.
Vill statsrådet medverka till att en översyn sker av säkerhetsanordningarna vid vårt lands samtliga kärnkraftverk och att om så erfordras säkerhetsanordningarna skärps i och för undvikande av sabotage och terrorhandlingar?
Herr talman! Till sist vill jag bara säga, herr talman, att de kritiska synpunkter som herr Feldt nu framförde gentemot det fortsatta lagerstödet med samma fog kunde anföras mot det lagerstöd som företagen haft under de senaste två åren. Om fortsatt statligt stöd till industrins lagerhållning Om säkerhetsanordningarna vid kärnkraftverken 10

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han vill medverka till att en översyn av säkerhetsanordningarna vid vårt lands samtliga kärnkraftverk sker och att om så erfordras säkerhetsanordningarna skärps i och för undvikande av sabotage och terrorhandlingar. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag anser att det problem som herr Börjesson tar upp är mycket allvarligt. Just det faktum att kärnkraftverken kräver en sträng övervakning som skydd mot terroristdåd eller sabotage är en av kärnkraftens avigsidor. Kontrollen av den yttre säkerheten vid kärnkraftverken hör till kärnkraftinspektionens ansvarsområde. Inspektionen har en särskild rådgivande nämnd som bl.a. förbereder dessa frågor inom inspektionen. Nämnden har parlamentariskt inslag. Inspektionen har sedan lång tid uppmärksammat riskerna för sabotage och terrorhandlingar mot kärnkraftverk. Anvisningar har utfärdats gällande både själva konstruktionen av anläggningarna och utformningen av övervakningen. Av lätt insedda skäl kan jag inte gå närmare in på anvisningarnas innehåll. Den översyn herr Börjesson efterlyser är i första hand en fortlöpande myndighetsuppgift för kärnkraftinspektionen. Inspektionen ägnar frågan stor omsorg och har nyligen hos regeringen aktualiserat vissa ändringar i det författningsmässiga underlaget för kraven på säkerhetsanordningar vid kärnkraftverken. Framställningen remissbehandlas f.n.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret på min fråga. Anledningen till denna är att Ringhals kärnkraftverk enligt tidningsuppgifter för kort tid sedan utsatts för hot om bombattentat, som kunde ha fått allvarliga konsekvenser om det inte uppmärksammats i tid. Sabotaget avvärjdes glädjande nog, men man har ändå all anledning att ifrågasätta om säkerhetsanordningarna vid vårt lands kärnkraftverk är sådana att nära nog hundraprocentig garanti finns för undvikande av sabotage och terrorhandlingar. Allmänheten är oroad och frågar sig: Hur farlig är egentligen kärnkraften? Och vad skulle hända om någon lyckades spränga ett kärnkraftverk i luften? Denna fråga är så allvarlig att allmänheten har rätt att få garanti för att säkerheten är fullt betryggande. I regeringsförklaringen står det bl.a.: ”Kärnkraften är förenad med stora problem och risker. Främst gäller det hanteringen av det använda bränslet och det högaktiva avfallet. Satsning på kärnkraft kan inte ske, om inte dessa risker bemästras på ett betryggande sätt.” Vad som gäller Nr 49 garantin för att säkerheten är helt och fullt betryggande bör också gälla Fredagen den sabotage och terrorhandlingar.

Är kärnkraftverken dessa människors säkerhet fullt betryggande? Svara ja eller nej!
Herr talman! Jag håller med herr Börjesson om att det gäller att ta sådana händelser på mycket djupt allvar. Jag har emellertid det intrycket, efter att tidigare ha deltagit i arbetet i bl.a. parlamentariska nämnden under statens kärnkraftinspektion, att detta också är vad kärnkraftinspektionen gör. Det är klart att detta är stora och svåra frågor. Därför sker också ett brett samarbete mellan olika länder inom ramen för arbetet i det internationella atomenergiorganet i Wien, t.ex. rörande den principiella uppläggningen av skyddet. De mera känsliga överläggningarna om detaljutformningen av skyddsåtgärder sker huvudsakligen på bilateral bas mellan kärnkraftinspektionen och dess motsvarighet i olika länder. Jag kan av naturliga skäl i det här frågesvaret inte gå in på några detaljer, men klart är att man under senare tid har påskyndat arbetet för att få ett verkligt fullgott skydd kring våra kärnkraftverk. Från början kanske det inte alltid var så fullständigt, vilket man dock kan säga att det är nu. Därför kan man i dag säga — det är min bedömning — att säkerheten är fullt betryggande. Men sedan är det klart att andra risker återstår att eliminera. Jag behöver väl inte ens antyda krigsfallet, då det naturligtvis fortfarande finns betydande risker i samband med att kärnkraftsaggregat kan utsättas för anfall. Svaret på herr Börjessons fråga är alltså att målsättningen är att säkerheten skall vara betryggande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. I viss mån har det lugnat mig, nämligen i det avseendet att jag därmed kan känna en förvissning om att alla ansträngningar görs för att säkerhetsanordningarna skall vara sådana att allmänheten inte har någon anledning att känna sig oroad. Jag begär inte, herr talman, att statsrådet Johansson skall gå in på några detaljer beträffande dessa säkerhetsanordningar, men det kan finnas anledning att fråga hur det förhåller sig med dem.

Jag ryser inför tanken att vi skulle komma i en krigssituation som gör att ett kärnkraftverk sprängs i luften.

Herr talman! Herr Carlsson i Tyresö har frågat statsministern om denne står fast vid sitt besked på radions presskonferens den 25 augusti i år beträffande möjligheterna att avstå från användning av kärnkraft i Sverige efter år 1985. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Centerpartiet har både under valrörelsen och i andra sammanhang sagt att kärnkraften inte bör utnyttjas i vår energiförsörjning så länge säkerhetsfrågorna är olösta. Olika företrädare för partiet har samtidigt uttalat starka tvivel på möjligheterna att inom överskådlig tid lösa problemen vid upparbetningen av bränslet och den slutliga förvaringen av det radioaktiva avfallet. Det finns enligt centerns uppfattning också goda möjligheter att spara energi och därmed begränsa den totala energianvändningen. Partiordföranden Thorbjörn Fälldin uttalade på radions presskonferens den 25 augusti att en tioårsperiod borde vara tillräcklig för att vi skall nå därhän att energiförsörjningen kan klaras utan kärnkraft. Den bedömningen, som jag delar, har inte ändrats sedan uttalandet gjordes. Efter det att den nya regeringen bildades har energipolitiken inriktats på att skapa förutsättningar för en energiförsörjning även utan kärnkraft. Det förslag till lag om särskilt tillstånd för att få ta kärnreaktor i drift som nyligen remitterades till lagrådet tar sikte på att förhindra att nya reaktorer tas i bruk så länge problemen med avfallshanteringen är olösta. Den i regeringsförklaringen aviserade energikommissionen kommer att få i uppdrag att bl.a. utarbeta en beredskapsplan för avveckling även av de fem reaktorer som redan är i drift om det visar sig att kärnkraftens säkerhetsproblem inte kan lösas. Vidare kommer regeringen att på olika sätt öka de insatser som tar sikte på att spara energi och att utveckla alternativa energikällor.

Nr 49 Herr talman! Jag tackar energiministern för att han velat svara på min fråga till statsministern. I frågan åberopades emellertid ett uttalande av den nuvarande statsministern om att kärnkraften skulle stoppas senast 1985. Frågan gällde Om Sveriges om statsministern står fast vid sitt besked — inte minst mot bakgrund eventuella medlemav att Thorbjörn Fälldin ställde sin personliga heder som garanti för — skap i Interameriatt löftet skulle hållas. kanska utvecklings Den socialdemokratiska riksdagsgruppen förväntar sig därför att stats — banken minister Fälldin själv besvarar denna fråga och inte genom ombud lämnar undvikande besked. När riksdagen sammanträder efter nyår kommer den socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande Olof Palme att upprepa frågan till statsministern.
Herr talman! Herr Ingvar Carlsson har nog missförstått situationen. Om det är så att Ingvar Carlsson avsåg att föra en privat debatt med statsministern, så finns det andra platser att göra det på än i riksdagens talarstol. Eftersom energipolitiken är mitt sakområde i regeringen och praxis är att statsråden svarar inom sina resp. områden är det också jag som svarar i dag.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat utrikesministern om hon anser att ett medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken står i överensstämmelse med principerna för svensk biståndspolitik. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Något ställningstagande i fråga om svensk anslutning till IDB har inte gjorts. I en inom handelsdepartementet nyligen upprättad promemoria om ökade insatser för svensk export till u-länderna berörs en hel rad exportfrämjande åtgärder, däribland frågan om anslutning till denna bank. I första hand avvaktas nu remissinstansernas kommentarer till denna promemoria. Därefter får regeringen bedöma vilka åtgärder för att främja exporten till u-länderna, inkl. Latinamerika, som kan förväntas ge bäst resultat och därför bör prioriteras.

Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret. Interamerikanska utvecklingsbanken har ju till uppgift att låna ut pengar till länder i Latinamerika för s.k. utvecklingsprojekt. Det kan i och för sig låta bra, men det värsta med den här banken är att de mest brutala militärdiktaturerna i Latinamerika får de största bidragen. Som exempel kan jag nämna att under folkfrontsregimen i Chile gavs inga pengar, men efter det att Pinochet-juntan tagit över makten började det strömma in pengar. Nu säger biståndsministern att några bidrag till IDB ur biståndsanslaget inte är aktuella. Det är riktigt, men handelsdepartementet har ju upprättat en promemoria och ställt vissa förslag. På s. 88 — 89 står det att en samlad prövning av frågan om svenskt medlemskap i IDB leder till slutsatsen att ett sådant ter sig nödvändigt. Jag ser frågan om våra relationer till tredje världen och våra biståndspolitiska principer i ett vidare perspektiv, där jag lägger in hela vår ulandspolitik — alltså solidaritetsmotivet, vår solidaritet med de fattiga och förtryckta människorna i tredje världen. Inte minst biståndsministern har ju i många olika sammanhang talat om att det måste finnas ett samlat grepp om Sveriges förbindelser med länderna i tredje världen. Oavsett var man tar pengarna ifrån — det tycker jag är en detaljfråga i sammanhanget, om man ser till solidaritetsmotivet — vill jag fråga biståndsministern: Står ett medlemskap i IDB över huvud taget i överensstämmelse med vår u-landspolitik? Jag tror att det är en väldigt viktig fråga i detta sammanhang.

Herr talman! Vad gäller det som herr Måbrink sade om Chile har jag ingenting att invända. Vad sedan gäller frågan huruvida en anslutning till IDB-banken står i överensstämmelse med vår bistånds eller u-landspolitik menar jag att den frågan, även om den är intressant, ändå väsentligen är akademisk. För det första har regeringen inte föreslagit någon anslutning till IDB. Vad som har skett är att handelsdepartementet skickat ut på remiss en från den gamla regeringen ärvd promemoria. För det andra diskuterar man i den promemorian en anslutning till IDB uteslutande ur exportfrämjande synpunkt. Men visst är det så att IDB:s utlåningspolitik mycket dåligt stämmer med riktlinjerna för det svenska utvecklingssamarbetet. IDB har ingen koncentration på de fattigaste u-länderna. Tvärtom har huvuddelen av projekten hittills hört hemma i de rikaste länderna i Latinamerika. Man har heller ingen prioritering för de socialt motiverade investeringarna — trenden är snarast den motsatta. Till bilden hör också att konstruktionen av banken är sådan att ert land, USA, har vetorätt när det gäller utlåningsbeslut. Allt detta gör att det enligt min mening knappast går att anföra några biståndspolitiska eller — om herr Måbrink så vill — u-lands banken. Det har ju heller inte gjorts i den aktuella promemorian. Fredagen den
Herr talman! Jag tackar för detta tillägg till svaret på min fråga. Om åtgärder för att Jag vill nog hävda att man, åtminstone i handelsdepartementet, mycket — förhindra att konkret har föreslagit ett medlemskap i IDB. Detta är väl ändå ett faktum. bostadsföretag Men jag är givetvis medveten om att remissinstanserna skall säga sitt — utestänger vissa och att regeringen därefter skall göra det slutliga ställningstagandet. När = bostadssökande det gäller röstreglerna och det odemokratiska förfarandet därvidlag i banken kan jag vara överens med biståndsministern, och om jag fattade statsrådet rätt sade han också mycket klart ifrån att ett medlemskap i denna bank är oförenligt med vår u-landspolitik. Ett medlemskap står således inte i överensstämmelse med solidariteten med de fattiga och förtryckta folken.

124, och anförde: Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om jag anser att bostadsföretag bör få välja hyresgäster så att människor med sociala och ekonomiska problem utestängs. Enligt bostadsförsörjningslagen har kommunen det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen. En angelägen uppgift i detta sammanhang är att trygga bostadsförsörjningen för människor med sociala och ekonomiska problem.

Enligt 5 § bostadsförsörjningslagen kan kommunen i vissa fall kräva att den som anvisas bostad medverkar till att hans tidigare bostad överlåts på bostadssökande som kommunen anvisar. I sådant fall kan kommunen enligt 35 § hyreslagen självständigt föra talan hos hyresnämnden om tillstånd till överlåtelse av hyresrätten. Om kommunerna mer konsekvent utnyttjar de medel som redan finns för att trygga kommunernas anvisningsrätt till bostäder, skulle detta en 15 förhindra att bostadsföretag utestänger vissa bostadssökande ligt min mening verksamt bidra till att undanröja de missförhållanden som herr Söderqvist har påtalat i sin fråga. Jag delar således herr Söderqvists uppfattning att det är otillfredsställande att människor med sociala och ekonomiska problem utestängs av vissa bostadsföretag eller från vissa bostadsområden. Dessa frågor har behandlats bl.a. av boende och bostadsfinansieringsutredningarna i slutbetänkandet Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Utredningarna har föreslagit särskild lagstiftning om kommunens anvisningsrätt till bostäder. De har också diskuterat om hyresnämnderna bör kunna pröva fastighetsägares vägran att ta emot hyresgäster i de fall kommunen har anvisningsrätt enligt bostadsfinansieringsförordningen. Remissinstanserna är långt ifrån eniga i sina bedömningar av utredningarnas förslag. Beredning av förslagen pågår f.n. inom bostadsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Friggebo för svaret på min fråga och är glad att kunna konstatera att statsrådet delar min uppfattning om det otillfredsställande i det system som tillämpas av vissa bostadsföretag. Det fall som gjorde att jag väckte frågan gäller ett bostadsföretag i Uppsala, men det är bara ett exempel bland många — vi vet att liknande metoder används av bostadsföretag i andra storstadsområden och kanske även i mellanstora och mindre städer. När det svenska välfärdssamhället en gång började byggas upp sades det att en god och billig bostad skulle vara en social rättighet, en av de möjligheter som fanns att ge människor ett tillfredsställande liv och en god tillvaro i samhället. Som vi har sett under efterkrigstiden har rätten till en god bostad blivit alltmer beroende av ekonomiska faktorer. Vi har fått en allt större segregation i boendet, där de som har haft pengar och möjligheter kunnat flytta in i områden som varit bättre utrustade och haft högre standard, medan människor i botten av samhället, med sämre löner osv., har fått hålla till godo med att flytta in i dessa stora förortsområden som finns runt våra större städer. Detta är naturligtvis en otillfredsställande utveckling, som vi inte kan acceptera utan att reagera. Föreningen Release i Uppsala har påpekat dessa förhållanden med anledning av ett aktuellt fall. Jag behöver inte gå in på några detaljer i det ärendet; det är välkänt för alla genom pressen, och skrivelsen från Release har också sänts till bostadsdepartementet. Det finns, som statsrådet påpekat i svaret, redan lagar och förordningar som kan användas för att åtminstone i viss mån komma till rätta med dessa förhållanden. Men som vanligt visar det sig att lagar och förordningar inte räcker till, det inträffar ändå händelser som visar att man kan kringgå dem och vi får en segregation. Jag vill därför ställa ytterligare en fråga till statsrådet Friggebo beträffande den utredning som statsrådet säger ligger i bostadsdepartementet. Är statsrådet villig medverka till
Herr talman! Det som en gång sades om att en god bostad skulle vara en social rättighet gäller fortfarande som en målsättning för bostadspolitiken här i landet. Men herr Söderqvists historieskrivning är något sned, tycker jag. Vi har ändå i det här landet byggt bort bostadsbristen, vilket gör att de flesta människor bor ganska bra. Det satsas också f. n. stora pengar på att människor skall få betala en någorlunda vettig hyra för sina bostäder. Vi är alltså överens om att det i vissa fall är ett stort problem för människor med sociala handikapp att få den bostad som de önskar. É Jag skall inte ge något konkret svar på herr Söderqvists senaste fråga. Vi överväger förslagen, men i remissvaren har olika synpunkter framkommit på juridiska ”knäckfrågor”. Inom departementet arbetar vi just nu med att få fram förslag som skall ge kommunerna ännu bättré möjligheter än de redan har att komma till rätta med de här problemen. Personligen tycker jag det vore önskvärt att kommunerna redan nu började utnyttja de möjligheter som de har. Om åtgärder för att förhindra att bostadsföretag utestänger vissa bostadssökande
Herr talman! Jag är väl medveten om att man genomfört ett ambitiöst program för bostadsbyggande i det här landet under de senaste 20-25 åren och att många människor fått flytta in i bättre och modernare bostäder. Man har i stort sett byggt bort bostadsbristen, som statsrådet Friggebo säger. Men det betyder inte att problemen med segregation i boendet kommit bort. De som haft bättre ekonomiska möjligheter har kunnat välja en bättre boendeform. De har kunnat flytta in i mer attraktiva områden. De har kunnat skaffa sig egnahem i större omfattning än de som legat längre ned på inkomstskalan. Det är ett faktum som inte har med kvantiteten av bostäder att göra, utan det är en kvalitativ fråga. Jag tycker det är tråkigt att statsrådet inte kan svara positivt på min fråga om regeringen är villig att medverka till en lagstiftning i positiv riktning. Detta är mycket viktigt. Det gäller inte bara, som även Föreningen Release har framhållit, personer med sociala problem, vilka dock — det har medgivits — kan vålla problem för vanliga hyresgäster. Även de lågavlönade, de ekonomiskt svaga i samhället, drabbas av bostadsföretagens godtycke; det får man i många fall kalla det. De ekonomiska undersökningar som görs utestänger människor, kanske ofta ensamstående föräldrar med små barn, från att få en bostad i det skick och i det område de skulle behöva för att kunna klara sin tillvaro på ett drägligare sätt än vad som nu är fallet.

Herr talman! Utvecklingen inom dataområdet har varit snabb under senare årtionden. Datatekniken har tagits i anspråk på allt flera områden i samhället, och framflyttningen av positionerna när det gäller den tekniska utvecklingen synes inte ha några gränser. Detta kommer klart till uttryck när dataforskare och tekniker redovisar sina idéer och tekniska lösningar för framtiden. I ett sådant utvecklingsskede på datateknikens område är det skäl att politiskt skärpa beredskapen då det gäller de enskilda människornas situation i detta utvecklingsdrama. Detta är också naturligt om vi skall kunna utnyttja de stora fördelar datatekniken erbjuder på skilda områden i vårt samhälle: Datatekniken betyder mycket när det gäller att ta itu med planerings och utvecklingsarbetet, både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Tekniken har inneburit förenklade och förbättrade rutiner inom administrationen. Även inom forskningen kommer ADB tekniken till ökad användning. Parallellt med denna utveckling måste man ägna ökad uppmärksamhet åt de problem som datatekniken i sig själv medför, särskilt gäller det den enskilde medborgarens integritet och kontroll över upprättande av och innehållet i s.k. persondataregister. Det är ingen överdrift att påstå att utvecklingen på dataområdet i detta avseende väckt stor och ökande oro ute bland de många människorna. Det är också de enskilda människornas integritetsproblem och trygghet som varit i datadebattens centrum under de senaste tio åren. Låt mig omedelbart efter den redovisningen betona att integritetsfrågan aldrig kan isoleras från offentlighetsprincipen och allt vad denna utgör av trygghet i rättsavseende för den enskilde. Det är alltid en avvägning och det är alltid en uppgift att söka den rätta balanseringen i det här avseendet och det är där vi självklart alltid skall ha en aktiv debatt. I propositionen 1976/77:27 som innefattas i föreliggande utskottsbetänkande föreslås åtgärder för att begränsa möjligheterna att föra omfattande persondataregister. Detta skall ske genom en ny bestämmelse i datalagen. Propositionen förutsätter att ett centralt statligt personregister för uppdatering, personnummerkontroll och sökning efter personnummer samt urvalsdragning inrättas. Detta samordnade person och adressregister SPAR skall föras av datacentralen för administrativ databehandling som också skall svara för driften. Utskottet delar för sin del föredragande departementschefens uppfattning att det från integritetssynpunkt är viktigt att begränsa möjligheterna att införa omfattande persondataregister med hjälp av ADB. Detta skall också ses mot bakgrunden av det stora antal datapersonregister som f.n. finns. Under 1975 hade således nära 15 000 ansökningar om personregister anmälts till datainspektionen. Likaså bör man ta hänsyn till de i något fall mycket omfattande register som också har varit föremål för debatt under senare år.

En av servicefunktionerna som tas upp i propositionen är att SPAR skall kunna ge kunderna automatisk avisering om adressförändringar m.m. Om denna aviseringsmetod skall kunna användas fordras ett s.k. flaggregister, med uppgift om vilka registreringsansvariga som önskar ändringsavisering och vilka personer som omfattas av det aktuella registret. Med ett sådant flaggregister följer särskilda integritetsproblem. Genom att ett sådant register blir offentligt blir det möjligt att avläsa den enskildes ”intresseprofil” och dra slutsatser om hans privatliv. Departementschefen är också medveten om detta och föreslår att endast register som är ofarliga från integritetssynpunkt skall få automatisk avisering. Datainspektionen har i tidigare sammanhang fört en diskussion i den här frågan. Den har delvis refererats av herr Johansson i Trollhättan. Jag vill bara, liksom han, säga att man när man där diskuterat sekretessbeläggningsmöjligheten har sagt att det i och för sig är möjligt med sekretessbeläggning; man fortsätter emellertid att uttrycka sig på det sättet att det ändå behövs insatser för att göra en begränsning. Utskottet anser att den nu föreslagna utformningen av SPAR kan ge anledning till oro ur integritetssynpunkt. Möjligheten att inrätta automatisk avisering kan således, som jag sade tidigare, ge möjlighet att få en dataprofil — och därmed möjlighet att avläsa den enskildes privatliv. Utskottet vill framhålla att det framtida arbetet på dataområdet verkligen bör ta hänsyn till detta. Det är där den nu arbetande datalagsutredningen och dess möjligheter och självklara uppgift att också ta in detta problem i sitt arbete kommer in i bilden. Det är det som gör att utskottet för sin del i det här avseendet vill förorda att flaggregistret t. v. inte skall medges utan att det skall komma till prövning först då utredningen har analyserat problemkomplexet i det arbete som den nu har påbörjat. Det är det som utskottet också vill, över riksdagen, ge regeringen till känna. I det här sammanhanget har också frågan om regionalisering av dataorganisationen tagits upp av utskottet. Det är, som herr Hilding Johansson sade, en fråga som kanske ligger utanför vad som diskuteras i propositionen men ändå måste bedömas i den diskussion som vi för om den tekniska utformningen och också om möjligheterna till kontroll och bevakning av den enskildes integritetsskydd. Vi har under många år diskuterat den här frågan. Vi har från vårt håll mycket starkt markerat att man måste pröva förutsättningarna för en sådan lösning. Vad utskottet nu gör är att markera att en sådan prövning bör komma till stånd i det fortsatta arbetet och att det finns möjligheter rent tekniskt att utnyttja också den nuvarande uppläggningen av SPAR i en sådan regionaliserad verksamhet. Vi får väl i de fortsatta diskussionerna och övervägandena se om det ändå inte är den vägen vi också har att vandra för att klara många av de problem som vi tycker att det är angeläget att klara i det här avseendet. Terminalanslutning föreslås i propositionen få ske, men det anförs att den skall ske efter prövning av datainspektionen. I den delen må man se att det för kundernas del ur effektivitetssynpunkt kan vara önskvärt med denna möjlighet till återgivande av innehåll.

I det här sammanhanget har frågan om tidpunkten för SPAR:s inrättande också diskuterats. Både statskontoret och regeringen har i sitt arbete förutsatt att det skall ske så snart det är möjligt ur olika synvinklar. Utskottet delar denna uppfattning. Att, som reservanterna föreslår, ge regeringen till känna att det bör ske före en viss tidpunkt finner vi från utskottsmajoritetens sida obehövligt i belysning av vad propositionen i det avseendet innehåller. Man kan t.o.m. göra den kommentaren att den förändring som utskottsmajoriteten föreslår beträffande flaggregistret kan göra det möjligt att snabbare genomföra inrättandet av SPAR.

Den ändring av datalagen som föreslås i propositionen innebär att tillstånd till register som omfattar betydande del av befolkningen i riket eller område därav får meddelas endast om de som skall registreras är kunder hos den registeransvarige. Både propositionen och utskottet för en diskussion där man är på det klara med att det är relativt lätt att klara definitionen när någon blir kund. Däremot är det ju självklart svårare att klara ut när kundbegreppet upphör. Jag vill här hänvisa till vad utskottet i det avseendet anför. Jag vill klart slå fast att självfallet måste det bli en avvägning där man inte på något avgörande sätt raserar de öppningar för en förlängning av tiden som i vissa avseenden måste vara angelägen. I motionen 28 tas också diskussionen upp beträffande begreppet ”en betydande del av befokningen” och man kräver en klarare tolkning av detta. Jag vill här bara erinra om vad som sägs i utskottets betänkande på s. 13. Jag skulle också vilja anknyta till det resonemang som herr Johansson i Trollhättan nyss förde ifrån denna talarstol. Han tog upp resonemanget, han ställde sig kritisk och ställde många frågor beträffande både kundbegreppet och ”betydande del”. Jag vill endast säga att både i reservationen och i hans anförande fick man väldigt litet vägledning för vad egentligen herr Johansson och reservanterna vill komma fram till. Jag ser det mera som ett intressant resonemang än ett försök att precisera och skapa klarhet på den punkten. Jag vill utöver detta bara redovisa att utskottet föreslår en ändring av ikraftträdandet med en månad, alltså till den 1 februari. Detta med anledning av att propositionen behandlas så sent att det måste anses vara rimligt att få en längre tid än vad som skulle blivit fallet vid ett ikraftträdande den 1 januari. Jag skulle för min del vilja säga att reservationen är en intressant produkt. Den är elegant skriven, låt mig erkänna detta, men den är ju parallell — det gäller även bedömningarna i väsentliga delar — med utskottets skrivning. Jag skall självklart inte ta bort julglädjen från s-sidan i utskottet och kammaren med att säga att reservationen kunde ha arbetats in i utskottets betänkande i vissa delar. Jag tycker också att man skall ha förståelse för att s-reservanterna ville belysa historien med sina värderingar trots en mycket omfattande recit i utskottets betänkande. Sedan skulle jag bara vilja bemöta herr Johansson i Trollhättan i ett avseende utöver det redovisande resonemang som jag hittills har fört och som delvis också omfattar de synpunkter som herr Johansson har fört fram. Det gäller avgiften. Det är väl självklart att man i sådan här verksamhet bör eftersträva självfinansiering så långt som möjligt. Jag vill också säga att när nu utskottet understryker att man har möjlighet att nedsätta omanmälningsavgiften till ett relativt blygsamt belopp, så gäller det generellt — vilket jag vill betona. Vad som tidigare gällt i fråga om restriktivitet må ju vara, men i detta fall skall utskottets skrivning och ställningstagande betraktas såsom en möjlighet när det gäller avgiftsreglering i vissa fall. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande i alla delar.